Fru talman! Naturligtvis kan vi vara överens om vissa satsningar, och säkert ganska många satsningar, i denna proposition, om det nu kommer att finnas medel. Jarl Lander nämnde exemplet Stockholmsproblematiken på järnvägssidan. Den är naturlig. Den har vi också tagit upp i våra yrkanden. Men det är lite ledsamt, måste jag säga, att höra Jarl Lander säga att han är stolt över att man äntligen åtminstone har någonting att presentera. Det är precis det han har sagt, det är någonting, men vad det innehåller är frågan. Det var huvudsyftet, att ni skulle kunna prestera någonting. Som det sades tidigt i morse, det var väl tur det, annars hade vi fått en tillställning där Rosengren under dagens lopp fått äta upp sin hatt. Men prioriteringen är klar. Det finns inte oändliga resurser, även om ni kör mycket ofinansierat. Man kan ju ställa sig frågan: Varför körde ni inte ännu mer ofinansierat i infrastrukturpropositionen? Då kunde ni ha försökt att täcka in även vägsidan med ofinansierade medel. Men så har ni inte gjort, utan ni har lagt det på denna nivå, som ändå är ofinansierad. Men det är fördelningen återigen. Ni känner er tillfreds med att ni har gjort järnvägssatsningar, men tyvärr glömmer ni återigen för tolv år framåt att vi ska återta det bristande underhållet på det svenska vägnätet. Det vet Jarl Lander, där han står i talarstolen, för det har han hört genom Vägverket och dess direktör. Det är bara att beklaga.
Fru talman! Med tanke på att Jan-Evert Rådhström tyckte att vi skulle hålla husförhör med honom anser jag att vi ska göra det när han säger att vi "åtminstone har någonting att presentera" i infrastrukturpropositionen. Då är det nog dags för husförhör, Jan-Evert Rådhström. Läs infrastrukturpropositionen! Där finns det någonting att presentera. Det gör det absolut, för nordvärmlänningar såväl som för storstadsbor. Jag håller med Jan-Evert Rådhström om att vi har stora brister i vägunderhåll. Det är väl det väldigt många av oss har kämpat för att återta. Men man kan inte göra allt på en gång. Nu läggs det fram en infrastrukturproposition som innehåller bra mycket pengar. Det betyder att vi kommer att nå ett läge där vi inte ytterligare försämrar vägunderhållet. Det är början. Det här programmet ska omprövas om fyra år. Låt oss se hur det ser ut då. Det här är dagens situation med de förutsättningar och de medel som står till förfogande nu. Därför kan jag återigen säga att jag är stolt. Jag tycker att vi från vår del av landet har fått ut ganska mycket gott av det här förslaget till infrastruktursatsningar. Nu gäller det bara för de regioner som vill ha medel från denna satsning att samlas i sina regioner och komma överens om hur medlen ska fördelas i planeringsprocessen.
Fru talman! Jag skulle vilja bemöta Jarl Lander. Det är naturligtvis som han säger att Vänersjöfarten är en inre vattenväg för inhemsk sjöfart, inte för den utländska. Det känner vi nog alla till. Men det jag återkommer till är att konkurrensläget är så snett mellan två olika transportslag. Som jag tidigare sade är det ju så att det fortfarande är stora ekonomiska problem för Vänersjöfarten därför att man höjde avgifter förra året med drygt 50 %, och sedan har man ytterligare spätt på det med utökade kostnader under det här året. Det innebär att kanalpassage kostar ungefär tre gånger så mycket. Sedan har man gjort vissa förbättringar, men fortfarande inte tillräckliga. Så hänvisar Jarl Lander till en utredning som pågår, men det är ju att dra frågan i långbänk. Det här är ju en akut situation. Det var någon tidigare som sade att kon dör medan gräset växer, och det kan man väl verkligen knyta an till just vad gäller Vänersjöfarten. Jag funderar om Jarl Lander har någon lösning på det akuta läget.
Fru talman! Jag instämmer i att det är problem för Vänersjöfarten, att den är i en konkurrenssituation som gör att det finns andra transportslag som är attraktivare för näringen. Det är inget fel i sig att det finns andra attraktiva transportslag. Det är bara bra för näringen i Värmland och för regionen runt Vänern, men det är naturligtvis så på sikt att det kan slå sönder förutsättningarna för vissa företag som är beroende av Vänersjöfarten. Men jag står här med den reservation framför mig som Viviann Gerdin hänvisar till. Hon frågar mig om jag har några konkreta förslag. Nej, jag har inte det utifrån att jag vill avvakta beredningen av Godstransportdelegationens utredning, för den har förslag, men de måste sättas in i sitt sammanhang också. Det ska snart komma ett förslag från regeringen om just Vänersjöfarten. Till det ska det dessutom utredas om farledsavgifterna ska vara på det sättet som de är nu eller om vi ska hitta på andra, bättre system. Men som sagt, i er reservation finns inga konkreta förslag heller. Ni pekar på problemet, och där säger jag som sagt var att jag instämmer i problemet, men vi måste avvakta beredningen av en utredning som ligger för att kunna komma med konkreta förslag.
Fru talman! Anledningen till att vi åter lyfter den här frågan är ju att det har varit en utredning, och då hänvisar jag till Bengt K Å Johanssons utredning, och efter den utredningen gick utvecklingen precis tvärtemot. Då funderar jag: När tänker nu regeringen sätta det här i sitt sammanhang så att det verkligen händer någonting? Det yttersta ansvaret åligger ju i alla fall majoriteten. Det är ju ni som beslutar här vad som ska hända. Det räcker ju inte med att vi i oppositionen enbart protesterar. Läget är ju sådant att någonting måste hända. Frågan har ju varit utredd under en lång tid av flera personer.
Fru talman! Viviann Gerdin! Fastän denna fråga är utredd under lång tid är det ändå ganska nyligen som Godstransportdelegationens utredning presenterades, och den måste kunna få utvärderas på rätt sätt först innan konkreta resultat görs. Det här har påpekats också, och jag har påpekat det i annat sammanhang i det här huset. T.ex. har jag motionerat emot den regionalpolitiska propositionen, vilket jag inte skulle behöva ta upp här, för att få akuta hjälpmedel där. Men den motionen avslogs i går kan jag ju för informations skull säga; man ansåg att det gällde att avvakta Godstransportdelegationens utredning - även i det sammanhanget tyckte man det. Men en sak som man skulle kunna skicka med hem till kommunerna runt Vänern är ju: Vem är det som tjänar pengar på sjöfarten och som belastar sjöfarten med ca 50 miljoner årligen? Tog vi bort de avgifterna, avgifter som finns bara för sjöfarten, dvs. de s.k. hamnavgifterna, då skulle det med en gång bli konkurrenskraftigt. Järnvägen och lastbilen har inga hamnavgifter eller liknande terminalavgifter, medan sjöfarten har 50 miljoner årligen i hamnavgifter. Men att ta bort detta är en kommunal fråga. Det kan inte vi stå här och säga, men det är ett exempel. Frågan är då: Kan man i den här utredningen och utvärderingen konstatera att man kanske hittar andra former för att så att säga subventionera hamnavgifterna? Det skulle vara väldigt önskvärt. Men det kan inte jag säga i dag, utan jag hoppas på att det kan finnas sådana lösningar när Godstransportdelegationens utredning har utvärderats. Så låt oss återkomma till den här frågan!

Fru talman! Jag ska inte prata vare sig sjöfart, vägar eller järnvägar: Jag ska prata om Posten. I postlagen fastställs utöver det övergripande målet för den samhällsomfattande posttjänsten även det statliga ansvaret för en grundläggande kassaservice. Det är viktigt att hela svenska folket på detta sätt garanteras kassaservice. Däremot anser vi moderater att denna service bör upphandlas i konkurrens. Behovet av kontant kassatjänst förändras snabbt i samhället, och nya aktörer tillkommer som tillsammans har ett mer omfattande servicenät än Posten. När det i övrigt gäller postlagens bestämmelser om landsomfattande postservice vill jag även passa på att ta upp en annan fråga som har blivit aktuell. Det gäller lantbrevbärarservicen på gles och landsbygden. För någon vecka sedan läste jag i Elfsborgs Läns Allehanda om en gammal dam, 83 år, Linnea Täng, som bor i Dalsland. För att hon ska få daglig post till sin fastighet kräver Posten henne på 6 000 kr om lantbrevbäraren ska köra fram varje dag. Tidigare, under 17 år, har hon fått posten gratis. Vad är det då som har hänt? Jo, Posten AB har börjat implementera en policy om avstickare från huvudlinjer som man lade fast någon gång på 60 talet. Posten hävdar att denna policy godkänts av statsmakterna. Enligt Post och telestyrelsen finns det ingen skriftlig överenskommelse om policyn, men eftersom Post och telestyrelsen inte protesterat mot policyn har Posten betraktat den som accepterad och godkänd. Fru talman! Jag måste dock ifrågasätta relevansen i detta, då policyn inte tillämpats förrän de senaste åren och effekterna därmed inte har kunnat bedömas. Jag vill hävda att det i stället är den utdelningspraxis som Posten i verkligheten har tillämpat som får anses gälla. Man kan jämföra med gammal hävd. De långa avstånden i stora delar av landet medför att många hushåll får orimligt långt till sin brevlåda. Daglig postservice är av stor vikt för att kunna bibehålla och utveckla näringslivet samt att attrahera inflyttare i gles och landsbygd. Därför ifrågasätter jag om de långa avstånden till brevlådesamlingarna är förenliga med postlagens skrivningar om samhällsomfattande posttjänst. Hur går det då för 83-åriga Linnea Täng? Jo, förmodligen kommer hon att få sin post hem till gården tre dagar i veckan utan att det kostar något extra för henne, dvs. om hon ordnar med kommunen så att hon får ett intyg på att hon på grund av hög ålder inte orkar gå de två kilometerna för att hämta posten. För denna service betalar då Post och telestyrelsen. Men Linnea är inte ensam. Det finns många gamla och handikappade som fått sin postlåda flyttad utan att det uppmärksammats av pressen. Posten AB har heller inte upplyst dem om att de mot uppvisande av ett intyg kan få behålla sin brevlåda och få sin post. Jag tror inte att det är en alltför djärv gissning när jag säger att i de allra flesta byar och gårdar där Posten nu tillämpar sin policy om avstickare bor det någon som är alltför gammal eller handikappad för att kunna gå flera kilometer för att hämta sin post. Postens stora rationalisering kommer därmed endast att resultera i mer intygsskrivande för kommunerna, postlådor som flyttas fram och tillbaka och att kostnaden för viss lantbrevbäring flyttas över från Posten Avslutningsvis, fru talman, anser jag att det är aktuellt för regering och riksdag att se över postlagen och uppdraget till Posten AB. Det finns med största sannolikhet förändringar att göra som påverkar kostnaderna mera än den förändring som Posten nu genomför. Kravet på en samhällsomfattande posttjänst får dock aldrig naggas i kanten. Linnea och andra tanter och farbröder på landsbygden har rätt till sin postservice utan att behöva bråka.

Fru talman! Man kan påstå att Posten och politiker har en sak gemensamt, nämligen att hålla låda. Men det är nog inte huvudorsaken till att ämnet hamnat på riksdagens bord. Snarare är det vikten av en fungerande postservice. Trovärdigheten för Postens verksamhet, liksom för andra serviceföretag, beror på en fungerande service till dem som efterfrågar de erbjudna tjänsterna. Detta gäller inte minst glesbygd, som i hög grad är beroende av en fungerande postservice. All verksamhet måste också utvecklas i takt med övriga samhället för att kunna erbjuda de tjänster som kunderna efterfrågar. Rent generellt måste det påtalas att det saknats framförhållning och långsiktighet i regeringens hantering av uppdragslämnande till Posten AB. Besked om resurstilldelning har vid olika tillfällen lämnats i sista stund. Detta får inte fortsätta. Avvecklingen av Posten som statlig verk var positiv. Konkurrensutsättningen var en nödvändighet för en företagsutveckling på en expansiv marknad. Monopol är sällan bra och leder oftast till minskad utvecklingspotential, särskilt för serviceföretag vars verksamhet bygger på att tillhandahålla ett varierat och marknadsanpassat utbud av olika tjänster. Avvecklingen av Posten som myndighet har givetvis medfört förändrade premisser för verksamheten, behov av verksamhetsförändringar och en anpassning till en konkurrensutsatt marknad. Försämrad ekonomi har också bidragit till att påskynda det redan påbörjade förändringsarbetet. Posten har haft en särställning på den svenska postmarknaden, och har det delvis fortfarande. Det beror bl.a. på ålägganden om samhällsomfattande tjänster. Genom uppköp och samgående med utländska företag på området har alltfler operatörer tagit marknadsandelar och även kunnat erbjuda andra tjänster. Denna utveckling har varit positiv för kunderna som fått ett ökat utbud av tjänster och företag att välja mellan. För Posten AB har detta i sin tur medfört behov av renodling och omriktning av verksamheten. Omriktningen av verksamhetsområden med bl.a. försäljning av Postgirot och satsningar på den internationella marknaden tillsammans med andra aktörer kan skapa goda möjligheter för en hållbar utveckling och en stabil ekonomi i företaget. I Sverige pågår en förändring inom Posten AB som syftar till att förnya verksamheten så att den bättre svarar upp mot behoven och Postens verksamhetsidé. Under 2002 kommer ett stort antal serviceställen att iordningställas över hela landet, bl.a. i samverkan med livsmedelsbutiker och bensinstationer. Till detta kommer 370 postcentrum för företagsförsändelser och kassaservice i egen regi. Sammantaget kommer detta att leda till ökad tillgänglighet och förbättrad service. Det är dock viktigt att eventuell övertalig personal tas väl om hand och ges goda förutsättningar till nya arbetstillfällen. I framtiden kommer alltfler tjänster att ske via IT kommunikation. Detta innebär att Posten måste förbereda sig för att svara upp mot kommande behov även på denna marknad. Fru talman! Vi kristdemokrater vill slå vakt om målsättningen att hela Sverige ska leva. En viktig förutsättning för boende och småföretagande i glesbygden är en fungerande postservice och kassafunktion. I många bygder utgör dessa också en värdefull social kontakt för äldre. Lantbrevbärarservicen är en omistlig funktion som vi värnar. Även vid en eventuell konkurrensupphandling bör lantbrevbärarservicen finnas kvar. I glesbygden kan denna verksamhet vara olönsam och svår att finna privata aktörer till. Det är då viktigt att staten går in och ekonomiskt garanterar denna verksamhet även framgent. Kassatransaktionerna minskar på postkontor och hos lantbrevbärare. Prognoser tyder på att denna utveckling kommer att fortsätta. Det är dock viktigt att den grundläggande kassaservicen fortfarande finns kvar. Vi ser positivt på att regeringen anslagit nya medel till dessa verksamheter. Vi anser dock inte att det i lag bör regleras att ett särskilt bolag ska tillhandahålla denna service utan att denna tjänst kan upphandlas i konkurrens. Även Posten AB har framfört att det inte framstår som rationellt att knyta upp ansvaret för kassaservicen till en enda utpekad aktör i en ny lag. Vi delar denna uppfattning och motsätter oss det nya lagförslaget om en grundläggande kassaservice. Lagrådet har också framfört kritik mot förslaget. Även efter det att en viss justering av propositionstexten har gjorts är detta otillfredsställande. Vi föreslår därför att postlagens nuvarande utformning består. Fru talman! Vi står givetvis bakom samtliga våra reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall endast till reservation nr 33. Jag önskar fru talman en trevlig jul.

Fru talman! Posten AB och postverksamheten finns ständigt i allas blickpunkt. Alla har vi erfarenheter och åsikter. Det är naturligt eftersom servicen med brevbärare, postkontor och de gula brevlådorna är självklara inslag i människors vardagsliv. Jag tror att alla ni ledamöter som sitter här i kammaren på olika sätt har varit i kontakt med medborgare eller anställda när förändringar i postservicen har varit aktuella på er ort. Samtidigt måste vi också medge att vi människor ändrar våra vanor och beteenden. Alltfler av oss använder elektronisk post, faxar eller ringer i stället för att skicka brev. Alltfler av oss använder telefonbanker, Internet, giro, bankomater och kontantkortsbetalningar i stället för att gå till Posten för att hämta kontanter eller betala räkningar. Posten arbetar också med att anpassa sitt serviceutbud efter efterfrågan. Fru talman! Den grundläggande kassaservicen har hittills säkerställts genom postlagen. Genom avtal mellan staten och Posten AB har Posten åtagit sig skyldigheten att tillhandahålla en god grundläggande kassaservice till alla i hela landet. Det här avtalet löpte ut den sista mars i år. Posten har också fått ersättning från staten för att tillhandahålla denna service där inga alternativ finns och där den inte är kommersiellt motiverad. Det är ett samhällsintresse att alla har tillgång till den tillfredsställande kassaservicen. Men som postmarknaden har utvecklats finns det inte längre något samband mellan postverksamheten och den finansiella delen. Det är därför regeringen har lagt fram en proposition med förslag om att den grundläggande kassaservicen ska regleras i en särskild lag i stället för i postlagen. Detta för att tillförsäkra alla ett grundutbud av manuella kassatjänster till enhetliga priser. Manuella kassatjänster behövs. Även om våra vanor förändras kommer det under överskådlig tid att finnas behov av traditionell kassaservice. Varför då just Posten? Under många år har Posten byggt upp sina servicenät både för post och kassahantering dels genom sina kontor, både egna och som post i butik m.fl., dels genom sina ca 2 700 lantbrevbärare. Det finns knappt någon aktör vid sidan av Posten som har den logistiska kedjan att de kan tillhandahålla kassatjänster såväl i tätorter som i glesbygder. Vi socialdemokrater föreslår därför i detta betänkande, i enlighet med regeringens förslag, att Posten AB även i fortsättningen tryggar en god kassaservice i hela landet till enhetliga priser. Posten AB ska även fortsättningsvis erhålla ersättning för detta där alternativ saknas och kassaservicen inte är kommersiellt motiverad. Denna ersättning ska fastställas i samband med att riksdagen beslutar om den statliga budgeten. Som vi redan har hört är beloppet för nästa år dubblerat till 400 miljoner. Regeringen kommer att följa utvecklingen av kassatjänstverksamheten noga och återkomma i samband med framläggandet av nästa års budget. Fru talman! Jag står självfallet bakom Monica Öhmans tidigare yrkande, men för tids vinnande läser jag inte upp det nu. Den här nya lagen innebär endast en övergripande beskrivning av den grundläggande kassaservicen. Hur den ska utformas anges inte. Behovet av manuell kassahantering förändras snabbt i samhället. Därför ska vi inte heller binda formerna för verksamheten i lag. När det gäller uppdraget att tillhandahålla en grundläggande kassaservice har Posten valt att skapa konkurrensneutrala kassaserviceställen där samtliga banker ges möjlighet att erbjuda sina kunder kassatjänster. Överenskommelse har hittills träffats om att representera Postgirot, Nordbanken och Föreningssparbanken. De erfarenheter som Posten har gjort från pilotförsöksverksamhet i Örebro är enligt ett TT-meddelande i går att det ska finnas minst ett postkontor i varje kommun som ska innehålla både kassatjänst och brev och pakethantering på samma plats. Fru talman! Moderater, kristdemokrater och folkpartister har reserverat sig mot förslaget att Posten AB ska ansvara för den grundläggande kassaservicen. De vill att regeringen återkommer med förslag om hur denna tjänst kan upphandlas i konkurrens. Vi socialdemokrater anser att det inte finns någon annan aktör än Posten på marknaden som kan tillförsäkra alla en kassatjänst till enhetliga priser. Posten är den statliga aktör som kan åläggas uppdraget att tillhandahålla en grundläggande kassatjänst. Att Posten i sin tur sedan samverkar med andra aktörer finner jag naturligt. Det görs redan i dag. Vi beslutade ju också i går i enlighet med näringsutskottets betänkande: När det gäller tillgänglighet av service som post och apotek och möjligheter till samverkan och samlokalisering har utskottet ingen annan mening än motionärerna. Det är önskvärt att en sådan lokal samverkan kommer till stånd. Fru talman! Post och kassaservice för alla i alla delar av landet är av mycket stor betydelse för att uppfylla det transportpolitiska målet om en positiv regional utveckling. Posten AB är det företag som uthålligt klarar av att erbjuda medborgarna denna service. Avslutningsvis kan jag inte låta bli att ge ett litet tips inför julen till de moderata tomtar som säger sig inte komma fram med vare sig tåg eller på väg: Varför inte ta och sända julklapparna med posten? Den fungerar.

Fru talman! Från Posten går vi över till det dystrare ämnet Estonias förlisning. Jag besökte Amerika 1986. Tidigare samma år hade rymdskytteln Challenger exploderat vid starten inför många chockade åskådare - bland annat den skolklass som samlats för att se sin lärarinna som första civila deltagare medfölja på en rymdfärd. Det var en nationell katastrof. En haverikommission tillsattes och under de veckor som jag var där pågick kommissionens förhör. I direktsänd TV kunde envar intresserad följa dagslånga förhandlingar inför kommissionen där varje liten detalj granskades. Man lyckades till sist fastställa olycksorsaken och kommissionens rapport ledde till en fullständig omorganisation av hela NASA. Challenger står i bjärt kontrast till det arbete som den gemensamma kommissionen för Estoniahaveriet utförde. Kritiken mot den rapporten har också blivit så omfattande att ledamöterna själva inte längre vågar tro på sina resultat. Estonias förlisning väcker frågor inom tre områden, ofta glider dock frågeställningarna in i varandra. Det gäller sjövärdigheten, det gäller kommissionens arbete och det gäller de svenska myndigheternas agerande. Kommissionen hävdar i sin slutrapport att Estonia var sjövärdig vid avgången från Tallinn, trots att väldigt många uppgifter visar på betydande brister. Sverige hade åtagit sig ett ansvar att hjälpa Estland med en modern sjösäkerhetsorganisation. Uppdraget låg hos Sjöfartsverket och svenska inspektörer fanns på plats i Tallinn, befullmäktigade av den estniska regeringen att utföra inspektioner för den estniska statens räkning. Sjöfartsverket inspekterade också Estonia vid omregistreringen till estnisk flagg och vid det tillfället noterades ett sjuttiotal allvarliga brister. Bl.a. saknade Det finns inga noteringar om att dessa fel någonsin åtgärdades och ingen uppföljning gjordes uppenbarligen vid något av de sex tillfällen som Estonia genomgick hamnstatskontroller i Stockholm. Dagen före förlisningen genomförde två svenska inspektörer och åtta estniska en stor inspektion i Tallinn. 14 allvarliga fel protokollfördes, flera så allvarliga att Estonia inte skulle fått lämna hamnen innan felen avhjälpts. Så skedde dock icke. Det i Tallinn upprättade protokollet överlämnades den 5 november i original till haverikommissionen, men denna åberopar i stället, i slutrapporten, en förfalskad kopia som bevis för att Estonia var sjövärdig. Hur denna förfalskning har tillkommit och vem som har genomfört den går inte att härleda, och ingen myndighet har längre någon möjlighet att granska haverikommissionens arbete. Denna gemensamma kommission bildades dagen efter haveriet. Den saknade folkrättslig förankring och har inte varit ansvarig inför någon. Den hade inget gemensamt kansli, inget gemensamt diarium och i dag finns inget arkiv. I praktiken kom kommissionen att bestå av tre fristående nationella utredningar. Det finns ett omfattande regelverk om utredning av fartygsolyckor i sjölagen. Det finns en speciell lagstiftning för den svenska haverikommissionens arbete, och det finns ett antal internationella IMO konventioner som Sverige - och även Estland - har förbundit sig att följa, i det här fallet närmast A 440 Hela detta regelverk sopades undan. Ingen sjöförklaring hölls och inga vittnesupptagningar skedde i domstol. Ingen som uttalade sig gjorde det under ed. De flesta inblandade hördes inte alls. Den person som speciellt anställdes av kommissionen för att sköta vittnesmålen blev uttryckligen förbjuden av kommissionens svenska ordförande att genomföra sin uppgift och lämnade därför kommissionen. Jag har svårt att tro att Olof Forsberg, den svenska ordföranden, misskötte utredningen av brist på kunskap. Han är en erfaren jurist. Men då uppstår frågan varför han agerade som han gjorde. I andra fall hade Olof Forsberg troligen blivit åtalad för tjänstefel, men nu har han i stället av regeringen utnämnts till lagman i Svea Hovrätt. Båtens position och färdväg är en annan väsentlig fråga i varje haveri. Men när det gäller Estonia var det länge oklart var haveriet skedde. Under hand lämnades olika uppgifter. Den i slutrapporten redovisade färdvägen stämmer dåligt med andra vittnesuppgifter, och när båten återfanns lämnade den finska kommissionsmedlemmen Lehtola medvetet vilseledande information om fyndplatsen. Ingen som helst förklaring har lämnats till varför så skedde. Resan fram till haveriplatsen borde kunna klarläggas med den finska kustbevakningens radarplott, men just för denna natt och just för denna båt saknas alla positionsangivelser. De har försvunnit hos den finska marinen. Slutrapporten ger ingen rimlig förklaring till varför så har skett. Kommissionens teori baserade sig tidigt på ett brott i det s.k. atlantlåset. Låsbulten borde därför vara en av de viktigaste detaljerna som kunde styrka denna teori. Bulten bärgades också, men kastades tillbaka i havet av kommissionsmedlemmen Börje Stenström. Han var en erfaren tekniker och haveriutredare. Han undanskaffade inte bevismaterial av bristande kunskap, men dessvärre är han senare avliden så vi kan aldrig få veta varför han sände låsbulten tillbaka till havsbotten. Det sjunkförlopp som kommissionen återger i slutrapporten och som baseras på teorin om det brustna atlantlåset har av en samstämmig nationell och internationell expertis dömts ut som helt orimligt. Inte ens kommissionens egna ledamöter stöder längre denna teori, och enbart detta faktum motiverar fortsatta undersökningar. Också lastens sammansättning och stuvning är en väsentlig fråga i alla utredningar om sjöolyckor, speciellt i detta fall, eftersom det finns starka restriktioner på vilken sorts last som får föras i passagerarfärjor. Haverirapporten redovisar praktiskt taget ingenting. Estonias manifest upptog 38 lastbilar, men ytterligare två bilar fanns med ombord, en Scania med registreringsnummer AG 565, förd av en Gunnar 806, körd av Leo Sillanpää. Varför fanns inte dessa med på manifestet, vilken last hade de, hur tunga var de och varför sändes manifestet denna kväll inte med fax till tullen i Värtan, på det sätt som skedde vid alla andra avgångar? Frågetecknen kvarstår, slutrapporten lämnar inga besked. Under hösten genomfördes dykningar vid vraket av Sjöfartsverket. Dessa skedde på regeringens uppdrag, och officiellt angavs att verket skulle utvärdera möjligheterna till en bärgning. Det som skedde i verkligheten var något helt annat. Bl.a. genomsöktes fartygets brygga, men ingen identifiering av de påträffade personerna har publicerats. Det här har varit en central fråga i hela utredningen och ledde till att den estniske huvudordföranden Andi Meister lämnade kommissionen. Samtidigt med Sjöfartsverkets dykningar uppträder andra dykare vid vraket. Vilka var de? Vilka uppdrag hade de, och vem var deras uppdragsgivare? Slutrapporten ger ingen förklaring. Uppenbart är också att Sjöfartsverket ägnat mycket tid och stora kostnader åt att låta genomsöka ett antal hytter, där man bl.a. letat efter en dokumentportfölj tillhörig Alexander Voronin. Officiellt förnekar Sjöfartsverket genom Johan Fransson all kännedom om dessa undersökningar, all kunskap om Alexander Voronin. Ändå kan man klart utläsa av bandutskrifterna att Sjöfartsverket lagt åtskilliga dyktimmar på detta uppdrag. Man fann uppenbarligen också portföljen, men vart tog den vägen och vad innehöll den som var så intressant? Vad är det för en dunkel sanning som finns där nere på Finska vikens botten och vars framkomst till varje pris måste förhindras med dykförbud, med militär övervakning och med gravfridslag? Sedan slutrapporten kom har många nya uppgifter framkommit. Det krav på återupptagen utredning som ställs i IMO-konventionen A849, som också Sverige har undertecknat, uppfylls med råge. Därmed, fru talman, ber jag få yrka bifall till reservation nr 15.

Fru talman! Alltsedan den tragiska natten när M/S Estonia förliste har ärendet hanterats på regeringsnivå, tillsammans med företrädare för partierna i riksdagen. I vårt betänkande hänvisar vi till följande: Den 19 april i år avslog regeringen framställningar om en ny utredning. Regeringen konstaterade att det inte framkommit några nya omständigheter. Det fanns inget som tydde på att haveriförloppet väsentligt avvikit från redovisningen i haverikommissionens slutrapport. Detta beslut föregicks både av ett remissförfarande och ett flertal informations och samrådsmöten med företrädare för riksdagspartierna. Regeringen har också gett Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF, i uppdrag att samla in och sammanställa information om förlisningen. Med utgångspunkt i slutrapporten ska SPF komplettera faktamaterialet med ett exempel på hur fartyget kan ha vatttenfyllts. Vid utskottets sammanträde den 30 oktober informerade statsrådet Mona Sahlin utskottet om regeringens beslut den 19 april. Då redogjorde också generaldirektör Björn Körlof för regeringens uppdrag till SPF. Fortfarande ställs många frågor kring Estonia, inte minst om vattenfyllningen och sjunkförloppet. Utskottet utgår därför från att SPF arbetar skyndsamt. Vi förutsätter också att SPF återkommer till regeringen om man finner att något annat område bör belysas. Fru talman! Jag sade inledningsvis att Estoniafrågan har hanterats på regeringsnivå tillsammans med företrädare för riksdagspartierna. Därför deltar jag inte i den fortsatta debatten utan överlämnar detta till statsrådet Mona Sahlin. Jag står också bakom Monica

Fru talman! Drygt sju år har gått sedan M/S Estonia förliste. Låt mig redan från början och ännu en gång säga; för det behöver sägas många gånger: Det begicks fel, och det har begåtts fel under dessa sju år. En del av de felen är av den arten att de inte går att reparera. En del av felen är sådana att de går att med arbete förändra. Men för allt som har skett under de här sju åren gäller en sak gemensamt, och det måste vi alla ta till oss: Det går att lära och att ärligt dra slutsatser för att förändra. Estonia har lärt oss mycket och kommer att fortsätta att göra det. Det här har redan påverkat sjösäkerhetspolitiken på många områden. Sjösäkerheten sedan den tragiska natten för drygt sju år sedan har förändrats. Det internationella samarbetet kring sjösäkerheten har förstärkts. Hur information ser ut om stora olyckor och katastrofer har förändrats. Hur man bemöter anhöriga och deras uppgifter vid stora katastrofer har förändrats. Hur man lyssnar och tar till vara överlevandes synpunkter och vittnesmål har också förändrats. Mycket har hänt, och mycket måste fortsätta att hända. Men det är också så att många frågor lever kvar. Jag är dessutom övertygad om att de kommer att fortsätta att göra det, och man måste fortsätta att ställa dem. Det finns ingen fråga som inte bör ställas och inte heller någon fråga som inte bör tas på allvar. Däremot tror jag att alla är väldigt medvetna om att många av de svar som finns - det hävdar jag inte minst apropå det senaste som vi hörde - inte godtas av alla. Det har varit och kommer att fortsätta att vara mycket av trauma runt Estonia. Det som jag vill koncentrera mig på i dag är att ge kammarens ledamöter en bild av hur arbetet nu ska fortsätta när det gäller de frågeställningar som regering och myndigheter har ett ansvar för. Till att börja med - och det är väl bekant för kammaren efter trafikutskottets betänkande och regeringens beslut i våras - har vi ännu en gång avvisat kraven på en ny utredning. Jag vill bara helt kort upprepa att det bl.a. är så att Sverige inte bestämmer självt i denna fråga. Vi äger gemensamt både sorgen och ansvaret för fortsättningen för Estonia med framför allt Estland och Finland. Jag kan bara upprepa det som vi gemensamt fann i våras efter ännu en genomgång, nämligen att vi inte har sett några nya omständigheter som skulle tyda på att själva haveriförloppet inte finns på ett godtagbart sätt beskrivet i Haverikommissionens rapport. Däremot ser både regeringen och de partier som hela tiden har överlagt om detta att det är viktigt att gå vidare på flera av områdena. Det handlar dels om utvecklingen inom sjösäkerhetsområdet, som måste förbättras på åtskilliga punkter, dels om att tydligt klargöra vilka sjösäkerhetsåtgärder som har vidtagits sedan Estonias förlisning så att också fler tydligt kan se vad som har hänt. Det handlar också om att ännu tydligare inte bara informera allmänheten om vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra framtida olyckor, men också visa på de fakta och uppgifter som finns så att fler kan söka efter svar och fortsätta att forska i det som fortfarande är oklart. Jag vill nämna några av de områdena. Bl.a. handlar det, som har nämnts tidigare, om den faktabank om Estonia, eller den nationella minnesbank om Estonia, som Styrelsen för psykologiskt försvar har fått i uppdrag att sammanställa. Den handlar inte bara om att kunna lämna relevant information om det som finns, kunskaper och fakta på många olika myndigheter och ställen, dvs. de ska finnas åtkomliga enkelt och tydligt. Det handlar också om att möjligheten kanske finns att få svar på fler av de frågor som ställs. T.ex. reses fortfarande många frågor runt själva sjunkförloppets slutskede, som jag också tänkte återkomma till lite senare. Därför kommer SPF:s faktabank att innehålla material om detta. De uppgifter jag har tyder på att faktabanken ska kunna vara klar till nästa höst. Det kommer att vara inte ett kortsiktigt arbete utan något som jag är övertygad om kommer att finnas kvar så länge jag lever och andas. Minnesbanken om Estonia är något som hela nationen behöver ha tillgång till och behöver lära av och om. En annan punkt där det har skett åtskilligt redan men där det absolut behöver ske mer i fortsättningen handlar om sjösäkerheten. Det gäller både forskningen om det som direkt hände vid förlisningen, men också om hur vi kan komma vidare med de svaga punkter som finns när det handlar om sjösäkerheten. Som kammaren väl är medveten om har bl.a. i detta syfte Vinnova, Verket för innovationssystem, fått i uppdrag att fördela resurser till forskning runt området, både under detta år och under de två kommande åren. Verket har hittills godkänt 13 ansökningar för en mängd olika områden. Koncentrationen nu har i första hand handlat om forskning runt de tekniska frågeställningarna, t.ex. om bogvisiret eller stabiliteten i fartyg. Det handlar t.ex. om att lära och förstå om sjunkförloppen, hur man vid den typen av katastrofer med hjälp av konstruktionsförändringar ska kunna hålla fartyg flytande i upprätt läge. Nästa omgång forskningsområden kommer att handla om evakueringssystem och livbåtar. Det kommer att bli aktuellt i början av nästa år. Inte minst detta område återkommer ofta, dvs. hur man vid den typen av olyckor ska få ett tryggare system med tillgång till livbåtar och evakueringssystem. Vi har alla på näthinnan hur detta brast å det förskräckligaste under Estonianatten. Forskningen behöver gå vidare, inte bara det som sker runt Vinnova utan också i fortsättningen. I detta syfte anordnades ett sjösäkerhetsseminarium under hösten detta år, där bl.a. EU-kommissionen, FN organet IMO, nordiska sjöfartsmyndigheter, Vinnova, tekniska högskolor och anhörigföreningar deltog. Det var framför allt fyra områden där man konstaterade att man behövde komma längre. Första området handlade om konsumentintresset för sjösäkerhet, dvs. resenärers förmåga och kunskap att bevaka om fartygen håller en hög sjövärdighetsnivå. Det andra området var säkerhetskulturen inom sjöfarten. Där finns det en hel del att lära av de yngre transportslagen, t.ex. luftfarten. Där finns mycket att göra både inom IMO och inom EU, t.ex. att inspektionen av fartygen verkligen fungerar. Frågan har berörts tidigare. Det tredje området var livräddningsutrustningen. Den måste förbättras, inte minst för hårt väderlag i vår del av världen. Här är det ofta väldigt kallt, och det spelar inte så stor roll om livräddningsutrustningen fungerar om man ändå dör av att ligga i kallt vatten under relativt kort tid. Alltså måste kraven på själva livräddningsutrustningen och evakueringssystemen vara väl anpassade till vår del av världen. Det sista området som seminariet pekade på handlade om forskningen om sjösäkerheten. Regeringen kommer att få en redovisning av seminariet under den här månaden. Det är ett ytterligare underlag för att gå vidare. Ingenting av detta är färdigt utan måste fortsätta att förändras. Nästa område jag vill nämna, som jag tycker nämns för sällan i diskussionerna om Estonia, är gravfridsavtalet och den mycket tydliga ambition som alla de tre länder som närmast berördes av katastrofen hela tiden har haft att få alla Östersjöns kustländer att ansluta sig till. För inte så länge sedan beslöt den litauiska regeringen att underteckna Estoniaavtalet. I nuläget är det Tyskland som står utanför. Regeringen fortsätter intensivt att försöka förmå Tyskland att ansluta sig, så att vi därmed har ännu en pusselbit i hur vi skyddar och bevakar Estonia som gravplats. Jag vill också nämna att EU-kommissionen i december i år kommer att lägga fram förslag till direktiv där det man kallar Stockholmsöverenskommelsen inkluderas i EG-lagstiftningen. Stockholmsöverenskommelsen tillkom som en direkt följd av M/S Estonias förlisning. Den handlade om att komma till rätta med de allvarliga säkerhetsproblemen för det man kallar för roropassagerarfartyg. Sverige är ett av de åtta länder som i februari 1996 tecknade överenskommelsen. Vi ser självfallet väldigt positivt på att EU-kommissionen nu lämnar förslag om hur detta ska inlemmas i hela EG-lagstiftningen. Det här är den information och de frågeställningar där jag ville vara med i denna diskussion i kammaren i dag. Jag vill understryka att det hela tiden handlar om att ställa frågor och att vara oerhört medvetna om att svaren inte är godtagbara för alla eftersom mycket av de fel och händelser som har skett inte går att göra om. De fel som det går att dra lärdomar av måste hela tiden påverka hur vi ser på sjösäkerheten, på sjösäkerhetssystemen, på forskningen och på sjöfartspolitiken, så att Estonia på det sättet bidrar till att den olyckan inte ska upprepas - i den mån det går.
Fru talman! Statsrådet uppehåller sig mycket vid själva haveriförloppet. Om bara faktabanken kommer till stånd kommer man att få klart för sig hur detta har skett. Så blir det naturligtvis inte. Det haveriförlopp som är beskrivet är teoretiskt omöjligt för ett sådant haveri. Alla som har räknat på detta vet att båten inte kunde sjunka på detta sätt utan en vatteninträngning under bildäck. Det låg liksom inte i haveriförloppet. Därför blir hela faktabanken en tom gest eftersom Styrelsen för psykologiskt försvar inte har resurser eller kompetens att göra några alternativa beskrivningar. Man kan bara utgå från det material som finns. Stockholmsöverenskommelsen, som ministern åberopar, utgår också från det haveriscenario som innebar att båten tappade stabilitet genom vatten på bildäck. Men det var uppenbarligen inte problemet. Så sent som i dag kommer nya teorier om varför hon sjönk, nämligen genom att ventilationskanaler skulle ha brustit. Så är vi inne i en ny gissningstävlan, som inte blir färdigutredd därför att alla krav på ny utredning hela tiden avvisas.
Fru talman! Jag måste på det bestämdaste protestera mot det sätt som Tom Heyman beskriver det på. Han använder en klassisk metod i retoriken som är förkastlig. Han säger: Alla vet. Alla experter är ense. Det är inte sant. Det gäller att hålla reda på skillnaden mellan haveriförlopp och sjunkförlopp. Det handlar dessutom om att hålla reda på vad en haverikommission har för faktiska uppgifter. Att reda ut orsaken till ett haveri är Haverikommissionens uppgift. Det är en helt annan sak var ansvaret ligger. Det har aldrig varit och är inte heller en haverikommissions uppgift. När det gäller haveriförloppet hävdar jag fortfarande att regeringen tillsammans med de andra regeringarna inte har sett någon uppgift som tyder på att själva förloppet för haveriet som Haverikommissionen beskriver skulle vara felaktigt. Däremot finns det mycket funderingar om hur själva sjunkförloppet gick till, hur vattnet kom in, när, genom vilka dörrar, genom vilka fönster och genom vilka ventiler. Det finns tusentals varianter på sjunkförloppet, som det gäller att via forskning - regeringen avsätter nu resurser till det - lära sig mer om. Om ett haveri inträffar ska båtar som Estonia kunna hålla sig flytande i upprätt skick längre, så att det är möjligt att evakuera och rädda de människor som finns ombord. Jag påstår att det är felaktigt när Tom Heyman använder det fula greppet att säga att alla experter är överens. Regeringen försöker hålla sig till att se fakta och söka svar där man är osäker på fakta. Det är det vi koncentrerar oss på, både nu och i fortsättningen.
Fru talman! Jag vet inte vilka uppgifter ministern inte har tagit del av. Det har funnits gott om uppgifter som ger en helt annan bild än den här. Tidigare har kraven på en ny utredning hela tiden avslagits från Regeringskansliet med hänvisning till de anhörigas besked. Det här höll man på med ända fram till i våras, när plötsligt anhörigföreningen Agnef också började säga att det behövs en utredning som klargör detta. Jag har i dag fått ytterligare ett brev med posten. Det är från Odd Lundkvist och hans hustru. De inleder så här: 852 personer miste sina liv, vår dotter Charlotta är en av dem." De avslutar brevet så här: "Efter sju år lever 'Estoniaaffären' fortfarande trots att man från officiellt håll på olika sätt försökt lägga locket på, den kommer inte att ta slut genom att ämnet ignoreras. Lösningen måste arbetas fram genom framsynta politiska beslut. En ny oberoende haveriutredning är den enda lösningen att få fram sanningen om Estonias förlisning." Det är också en anhörigröst, fru minister.
Fru talman! Jag har träffat både Odd Lundkvist och många andra anhöriga åtskilliga gånger. Jag vet vad Odd känner och förstår honom. Jag vet också att "gruppen anhöriga" ser väldigt olika på vilka frågor som de litar på svaren på och om de vill se en ny utredning eller inte. Det gäller att förmå sig att se individer, och inte använda "gruppen anhöriga" i någon riktning. Här står vi i Sveriges riksdag och diskuterar detta. Jag har redogjort för en mängd uppgifter som regeringen arbetar med nu, initiativ som har tagits och forskning som inleds. Tom Heyman har mage att påstå att någon försöker lägga locket på eller försöker ignorera. Det är inte heller sant. Diskussionen om Estonia är oerhört viktig, och den måste fortsätta att föras, även i de frågor som jag i dag inte vet svaren på. Men ingen ska säga annat än att efter alla de fel som har begåtts är det ingen som försöker ignorera eller vara tyst i Estoniafrågan, utan vi försöker lära oss hur sjösäkerhetspolitiken ska se ut i framtiden och hur den ska förändras. Det är det ansvar som jag tycker är viktigast av allt.

Fru talman! Till att börja med vill jag för Kristdemokraternas räkning yrka bifall till reservation 15 Först och främst tycker jag att det är egendomligt att en sådan här sakfråga förs in under den allmänna budgetdebatten. En sådan här sak borde avhandlas för sig och på det viset få den belysning i debatten som den förtjänar. Det här är inget speciellt för just Estoniafrågan, utan det förekommer titt som tätt i övrigt också. Jag reagerar alltid med största ovilja och motvilja mot detta sätt att sköta saker och ting. Det är ett konstitutionellt fel. Sedan går jag över till själva saken. Vi har alltså reagerat på ett avgränsat område inom denna sak, och det gäller Haverikommissionens rapport. Vi misstänker på goda grunder att den i många avseenden är felaktig, vilseledande och otjänlig för sitt ändamål. Det är utomordentligt olyckligt när man får fram en sådan här produkt i ett offentligt sammanhang. Vi i de moderna västdemokratierna blir mer och mer varse vilken betydelse institutionerna har för ett lands utveckling och välstånd. I det här fallet är det naturligtvis väldigt tunga institutioner, eftersom det ytterst är regering och riksdag som är inblandade i ett utredningsförfarande som nästan till en del skulle kunna jämställas med ett rättsligt förfarande inom domstolsväsendets ram. Kraven på en sådan här utredning måste självfallet vara höga. Mot den bakgrunden är det naturligtvis väldigt viktigt att det här sköts på bästa sätt. Nu har vi hört statsrådet Mona Sahlin medge att här har begåtts fel och misstag. Det är gott och väl att hon kan säga det. Det vore konstigt annars - vi människor gör fel och misstag. Men vi har också möjligheter att i mångt och mycket rätta till dem. Statsrådet ägnar rätt mycket tid åt olika aktiviteter som görs från regeringens sida och även från andra för att förbättra saker och ting med hänsyn till vad som har hänt. Det är naturligtvis utomordentligt värdefullt. Men i det här sammanhanget skulle man egentligen vilja koncentrera sig på hur vi hanterar Haverikommissionens betänkande, som har utsatts för sådan avsevärd kritik - och som det förefaller en utomstående i många avseenden ganska välgrundad kritik. Jag kan inte förstå annat än att regeringen också är inne på att detta nog inte är helt bra. Därför ger den myndigheten Styrelsen för psykologiskt försvar i uppdrag att samla in fakta och att hålla en faktabank tillgänglig. Jag och mitt parti har nog en känsla av att vi här söker någon form av sammanställning av det material som finns och en belysning av vad det materialet har för faktamässig innebörd om vad som har hänt såvitt man i dag kan komma fram med gällande kunskaper. Det ser inte ut som om denna myndighet ens skulle ha det uppdraget, utan det är mer fråga om något slags bibliotek. Detta är inte tillfyllest. Sverige måste äga frågan när det gäller att vi själva kan ta på oss att göra en kvalificerad genomgång av detta material utan att på något sätt kränka gravfriden eller över huvud taget beröra den sidan av saken. Detta är i stället ett administrativt och intellektuellt tekniskt arbete. Det borde vara fullt möjligt att göra detta, och även ganska behjärtansvärt. Om vi inte får till stånd denna form av genomgång så kommer nämligen den här frågan att leva sitt eget liv och bli något av en varböld i det offentliga samtalet. Det är ganska svårt att förstå varför man inte kan ta detta steg. I och med detta verkar man komma en bit på väg, men ändå inte riktigt ända fram. Här sägs det i en mening som jag har väldigt svårt att förstå någonting om att myndigheten ska göra ett exempel på hur fartyget i sjunkförloppets slutskede kan ha vattenfyllts. Det låter väldigt konstigt - som om man gör något slags intellektuell övning med det värde det hava kan. Det är väl inte det som man egentligen är ute efter, utan man vill ju veta hur nära sanningen man kan komma. Det är det som vi som intressenter i den här frågan vill ha klarlagt. Det är möjligt att detta ligger bakom det hela, men att det inte riktigt går att ta till sig det med den här skrivningen. Det skulle i och för sig vara mycket intressant att få detta belyst, möjligen från utskottets ledamöter som kanske bättre kan begripa sig på skrivningen. Statsrådet Mona Sahlin talar mycket om forskning och om andra aktiviteter. Det är oerhört värdefullt och bra. Frågan är om inte just ett sådant här samlat utlåtande om alla dessa fakta skulle kunna vara ett bra underlag för fortsatt forskning. Med detta ber jag att få tacka för ordet, fru talman.

Fru talman! Ärade ledamöter i kammaren! Protokollsläsare! Det händer ibland att man får frågan varför det är så viktigt att söka ökad klarhet kring Estonias förlisning. Svaret på den frågan är att om man inte vet hur förlisningen och sjunkningsförloppet gick till så kan man inte heller vidta rätt åtgärder för att förhindra en liknande olycka i framtiden. Till stor del handlar alltså denna debatt och de frågor som ställs om den framtida sjösäkerheten. Det är precis detta som vi kan lära oss mycket om av det som hände för sju år sedan. Den internationella haverikommissionens rapport, som presenterades 1997, gav en bild av hur det hela hade gått till. Jag trodde själv fram till för drygt ett år sedan att det var ungefär så det gick till - bogvisiret ramlar av och drar upp bilrampen, det kommer in vatten i fartyget och det förliser. Som de allra flesta människor i samhället noterade jag förvisso att det framfördes kritik i debattartiklar. Det gör det ju mot i stort sett alla större utredningar. Vi vet av erfarenhet att de som engagerar sig i sådana här utredningar är alltifrån rättshaverister till frustrerade anhöriga och privatspanare av olika slag. Jag hade uppfattningen att det här handlade om det ända till den dag då jag läste att kritiken kom från helt andra håll.

Då förstod jag att detta är kritik som inte handlar om rättshaverister, frustrerade människor och privatspanare, utan detta är kritik som bygger på en helt annan kunskap om och insikt i de här frågorna. Jag har läst olika uttalanden. En välrenommerad professor på Chalmers hävdar att den internationella haverikommissionens rapport har vilseledande information. Från Sveriges Fartygsbefälsförening hävdar man att hela den samlade sjöfartsvärlden har en annan uppfattning om haveriförloppet än den internationella haverikommissionen har. De frågor som kanske har rönt störst uppmärksamhet är frågor som har förblivit obesvarade under dessa sju år. Det gäller delvis det som flera andra talare har varit inne på, dvs. sjunkningsförloppet. Hur kan ett fartyg som får in vatten högt uppe på bildäcket, ovanför vattenytan, sjunka så snabbt som på 35-40 minuter? Erfarenheter från andra bilfärjor, som den polska Jan Heweliusz och den engelska Herald of Free Enterprise, visar att fartygen slår runt så fort de får in vatten ovanför vattenlinjen. De kan sedan bli flytande i timmar eller t.o.m. i dagar. Vid andra fartygsolyckor, t.ex. Titanic eller den grekiska färjan Express Samina, sprang fartygen läck och fick in vatten under vattenlinjen. Då gick sjunkningsförloppet väldigt snabbt - på 25 minuter i det grekiska exemplet. Det är ett faktum att den internationella haverikommissionen inte har kunnat förklara hur Estonia kunde sjunka på så oerhört kort tid om det bara var så att det hade kommit in vatten uppe på bildäck. Man medger i dag att man inte kan förklara detta. Den andra stora frågan gäller fartygets sjövärdighet. Var fartyget sjövärdigt eller inte? Den internationella haverikommissionen hävdar i sin rapport att fartyget var sjövärdigt. Men så sent som i april i år hävdade statsrådet Mona Sahlin och den nuvarande ordföranden för Haverikommissionen Ann-Louise Ekborg att Estonia inte var sjövärdigt. All intellektuell hederlighet säger att just de två frågetecknen att sjunkningsförloppet inte är förklarat och att fartyget inte var sjövärdigt - tvärtemot vad den internationella haverikommissionen hävdar - borde föranleda nytt utredande eller kompletterande granskningar. Men utöver de här två tunga frågetecknen finns det en lång rad andra frågor som är obesvarade. Jag tänker bara nämna tre av dem som är ganska illustrativa, lättbegripliga och framför allt bevisbara. Den första är att det finns hål och olika former av skrovskador på fartygsvraket som inte nämns eller förklaras i den internationella haverikommissionens rapport. Det finns bilder. Senast i går lade jag på min egen hemsida ut bilder på hål och skrovskador som är av den karaktären att man undrar: Vad är det som har hänt här? Varför finns det här inte förklarat i den internationella haverikommissionens rapport? Har skadorna någonting med förlisningen att göra, eller hur har de annars uppkommit? Jag skulle vilja ställa frågan till Folkpartiet varför man inte vill bifalla förslaget om att granska kritiken på just den här punkten, mot att skrovskador och hål inte kommenteras i den internationella haverikommissionens rapport. Den andra frågan är hamnstadsprotokollet. Timmarna innan Estonia lämnade Tallinn för sin allra sista resa genomfördes en besiktning, en s.k. hamnstadskontroll, av fartyget. Det var det svenska sjöfartsverket med estniska kolleger som i flera timmar var ombord på fartyget och i sina protokoll markerade en lång rad olika fel och brister på fartyget. Fem av dessa fel var av så allvarlig karaktär att de enligt internationella regler måste åtgärdas innan fartyget fick lämna hamn. Fartyget lämnade hamn utan att felen åtgärdades. I den internationella haverikommissionens huvudrapport har man publicerat hamnstadsprotokollet. Det märkliga med protokollet är att det svenska sjöfartsverkets brevhuvud är bortredigerat och att den spalt där notapparaten finns, som visar att fem av anmärkningarna var av så allvarlig karaktär att fartyget skulle förbjudits att lämna hamn, också är borttagen. Det kan man se om man jämför med originalprotokollen. Där finns anmärkningarna och Sjöfartsverkets logotyp med. Varför har det här dokumentet publicerats i den internationella haverikommissionens rapport? Ja, det vet vi inte, men vi vet konsekvensen av det. Konsekvensen är att det inte går att se det svenska sjöfartsverkets ansvar och att det inte går att se att fem av anmärkningarna var av sådan karaktär att fartyget skulle förbjudits att lämna hamn innan de åtgärdats. Det här är angeläget. Det handlar ju om fartygets sjövärdighet. Det var med hjälp av protokollet utan notapparat och utan brevhuvud som man hävdade att fartyget var sjövärdigt när det lämnade hamn. Jag vill då ställa frågan till Moderata samlingspartiet: Varför vill inte Moderata samlingspartiet att man ska granska kritiken på den här punkten för att komma till klarhet med varför protokollet ser ut som det gör i den internationella haverikommissions rapport. Det här är ju i allra högsta grad en ansvarsfråga. Den tredje frågan är det material som finns från bildäcket på fartygsvraket. I oktober och december 1994 filmade man dels med hjälp av dykare, dels med hjälp av en s.k. ROV kamera. Det är en TV-kamera monterad på ett stort radiostyrt stativ, ungefär en gånger en meter. I den internationella haverikommissionen säger man att man aldrig var inne på bildäcket på Estonia. Svenska myndigheter har också förnekat att de varit inne på bildäcket. Men i min hand håller jag en av kopiorna på det officiella bildmaterialet från 1994. På bildmaterialet ser man hur kameran är inne på något som tycks vara bildäcket, och man hör kameraledningen säga: Vi är nu inne på bildäck. Vi rör oss inåt på bildäck. Man ser lastpallar, träpallar och cementsäckar, och man hör hur dykledningen hävdar att de har en överenskommelse om att inte gå längre in än 30 meter på bildäck. Varför är då detta intressant, och varför förnekar man att den här kameran har varit inne på bildäck? Ja, det finns ingen möjlighet för en ROV-kamera att ta sig in på bildäck. Det finns inga dörrar, och bilrampen är i det närmaste stängd med bara en 40-60 centimeters springa högst upp. Det innebär att den här filmen har tagits av en ROV kamera som i så fall måste ha kommit in på något annat sätt, genom något hål. Något sådant hål nämns inte i den internationella haverikommissionens rapport. På det här filmmaterialet kan man också följa kamerans rörelser. Högst upp ser man tid i sekunder, timmar och dygn, man ser djupet i centimeter, man ser i vilken riktning kameran rör sig. Genom att följa sekund för sekund kan man på en bild rita in hur kameran rör sig. Även då kommer man fram till att den tar sig in underifrån på fartygets bildäck, där den rör sig i ett antal mönster och sedan tar sig ut igen. Jag är naturligtvis intresserad av att få svar på frågan: Vad är detta för hål? Hur har den här filmen tagits? Varför har man förnekat detta eller över huvud taget inte berört det i den internationella haverikommissionens rapport? För mig känns det angeläget att få svar på dessa frågor. Jag vill ställa frågan till det socialdemokratiska partiet: Varför är man inte beredd att bifalla förslaget i motion 458 om att granska kritiken på den här punkten för att få ökad klarhet? Fru talman! Jag har själv författat och varit medförfattare till två motioner. Den ena är motion T647 som är drygt ett år gammal och har bordlagts i över ett år. Där föreslås att man granskar - observera ordvalet - och inte utreder fem precisa områden för att öka klarheten. Det här är ett av de områden som jag anser att man bör granska. Inget av dessa fem yrkanden kräver några nya dykningar. Inget av dem medför några stora kostnader. Det är fullt möjligt att göra granskningarna utifrån det material som redan finns - filmmaterial och annat. Det märkliga är att i trafikutskottets betänkande bemöts inte något enda av dessa yrkanden med ett enda ord. Det kan också vara väldigt talande i och för sig.

Även här, fru talman, finner jag först och främst att i trafikutskottets betänkande bemöts inte detta krav över huvud taget. Jag har också funnit att man inte föreslår att motion T458 avstyrks. Den finns över huvud taget inte med i trafikutskottets betänkande. Jag vet inte om det innebär att vi ska behandla motionen i vår i stället, eftersom den inte finns nämnd och än mindre har bemötts i sitt konkreta yrkande. Vad jag har hört har heller inte trafikutskottet på sina sammanträden över huvud taget diskuterat argumentet för att granska relevansen i kritiken. Det här tycker jag kanske också är talande. Jag tror för egen del att den tystnad som jag tror att många upplever kring de här frågorna, professorers och institutioners väl underbyggda kritik och den politiska oförmågan att hantera de här frågorna, riskerar att leda till ett misstroende inte bara mot myndigheter utan också mot oss politiker. Det är vi som har ansvar. Jag tror att det här i förlängningen är negativt för samhället och tilltron till vår samhällsstruktur. I den här debatten kan jag hålla med om mycket av det som Mona Sahlin säger. Man kan inte få svar på alla frågor, och det finns många som aldrig blir nöjda med svaren. Men vissa frågor kan man få svar på. Jag menar att materialet finns. Det går att skapa större klarhet. Jag har heller inte under det här året hört ett enda argument mot att man skulle granska relevansen i den kritik som förs fram. Jag menar att det här är viktigt. Antingen kommer man fram till att kritiken är obefogad, och då har vi problem inom en lång rad institutioner i Sverige. Det är professorer och sjösäkerhetsmänniskor som i så fall tydligen är inkompetenta, och det bör belysas. Det är ett allvarligt problem. Eller så kommer man fram till att en del av den här kritiken är relevant. Då tarvar det en granskning och ett sökande efter ökad klarhet. Det kan ju inte vara så att det både är irrelevant och relevant. Det måste vara antingen eller. Jag har som sagt fortfarande inte hört, varken från trafikutskottet i dess betänkande eller i den här debatten eller från statsrådet, ett enda argument för att man inte skulle granska relevansen i kritiken. Varför kan vi inte få höra något sakligt skäl till detta? Med det här, fru talman, vill jag yrka bilfall till reservation 15. Jag hoppas också att jag kan få svar på de frågor jag ställde till Folkpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna. Förvisso är även ett uteblivet svar ett svar.
Fru talman! Jag ville bara ge en kort kommentar till Lars Ångström, som flera gånger säger att "man" borde granska osv. Det här är ett av skälen till att regeringen också har sagt att vi nu måste samla ihop alla de uppgifter som finns - det gäller filmer, rapporter och material från myndigheter och andra - i en bank, Lars Ångström. Då kan "man" granska, jämföra och dra slutsatser. Det är just för att komma längre i detta som vi öppnar denna faktabank, som Styrelsen för psykologiskt försvar ansvarar för. Den kommer att vara öppen för alla. Inget lock ska ligga på. Möjligheten att granska för "man", för väldigt många "man", ska finnas där. Så får vi se vad det leder till och om vi hittar andra sätt att komma längre i frågeställningarna efter det. Det är självfallet också regeringens önskan och ambition.
Fru talman! Det låter kanske bra att samla ihop all information och alla fakta i en minnesbank, men det är inte så att en minnesbank med automatik också producerar svar på de frågor som förts fram från olika institutioner, professorer och andra sakkunniggrupper. Det krävs en kompetens för att kunna dra slutsatser av ett material som ofta är av teknisk karaktär. Ofta är det ett väldigt komplext material. Bara filmmaterialet upptar ett antal hundra timmar, tror jag. Det krävs naturligtvis en oerhörd kompetens för att kunna granska det och dra slutsatser av vad det är man ser. Om det är så som statsrådet säger, och det hoppas jag att det är, att regeringen vill öka klarheten i det här, då måste man tillsätta en grupp av oberoende sakkunniga, människor som inte var involverade i tidigare utredning och som inte har ekonomiska intressen åt något håll utan som är oberoende och sakkunniga i de här frågorna. Uppdraget ska vara just att granska ett antal precisa frågor, inte att granska en helt oöverskådlig mängd fakta som finns i en minnesbank utan att leta fram ett litet antal relevanta, välformulerade frågor som har förts fram från Chalmers, KTH och olika internationella sjösäkerhetsorganisationer. Då kan man få svar på ytterligare ett antal frågor, det är jag helt övertygad om. Där håller jag med Mona Sahlin. Men det kräver som sagt mer än att bara samla allt i en oöverskådlig hög. Det kräver kompetens.

Fru talman! Trafikutskottets betänkande 1 och 2 handlar om utgiftsområde 22, Kommunikationer samt infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem. I detta budgetbetänkande har man också lyckats smyga in frågan om fartyget M/S Estonias förlisning. Först vill jag därför säga några ord om formfrågan. Det handlar visserligen om vissa framtida kostnader med anledning av fartygets förlisning, men den långt större frågan handlar om huruvida alla faktiska kort rörande den verkliga orsaken till fartygets hastiga sjunkförlopp kommit upp på bordet och synats i sömmarna med sanningens ljus. I förlängningen, fru talman, handlar det här om att förbättra säkerheten för sjöfarande och i görligaste mån också undvika olyckor av detta och liknande slag i framtiden. Att därför förvisa en av vår tids värsta fartygskatastrofer, som krävde minst 852 människors liv, till närmast en liten not, eller i varje fall ett synnerligen tunt avsnitt, i ett budgetbetänkande vittnar enligt min mening inte bara om sviktande omdöme och bristande empati eller, låt mig kalla det, pietet. Det vittnar också om att man i det längsta vill skydda någon, något eller några intressen och dölja omständigheter som inte skulle må bra i, eller av, offentlighetens ljus. Frågan är just bara vad, vem eller vilka - och egentligen också varför. Det är mystiken kring dessa frågor som samtidigt är både utmanande och kittlande. Varför dessa dämpningsåtgärder? Är det verkligen, handen på hjärtat, bara av ädel omsorg om de anhöriga? Frågan om M/S Estonia borde därför ha behandlats i ett särskilt, välberett, utskottsbetänkande. Jag tvekar därför inte att hävda att den nu anvisade ordningen närmast är att anse som en respektlöshet mot de omkomna och deras nära och kära, men också mot dem som hade lyckan att överleva detta fasansfulla haveri och rentav även mot framtida färjeresenärer. Att man inte är benägen att se allvarligare på sjösäkerhetsaspekten i Estoniaolyckan än så framstår i mina ögon närmast som nonchalant och illavarslande. Fru talman! Det handlar inte bara, eller främst, om Estonia. Den som till äventyrs fortfarande efter sju år tror att Estoniadebatten, eller rättare sagt den uteblivna debatten, bara handlar om Estonia har fel. Få medborgare i Sverige, vare sig politiker, journalister eller andra, torde väl ha kunnat undgå att konstatera att ansvariga inom regering och myndigheter lagt locket på för all debatt som på något sätt kan anknytas till Estonias förlisning. Motiven för detta återkommer ideligen i två skepnader. Antingen hänvisas det till gravfrid eller också upprepas mantrat "inga nya fakta har presenterats".

Lika stort engagemang och lika mycket energi läggs ned på att finna eventuella skyldiga när så är påkallat. Man ska bara påminna om t.ex. Göteborgskravallerna, de minutiösa utredningar och analyser som görs efter de fruktansvärda terroristangreppen i USA den 11 september i år eller för den delen haveriutredningen kring olyckan med den ryska ubåten Kursk, som för övrigt för en tid sedan lyckosamt bärgades på ett större djup än det som Estonia råkar ligga på. Sju år efter förlisningen kan vi konstatera att varken orsaken till haveriet eller ansvarsfrågan har klargjorts på ett nöjaktigt sätt. Något närmare engagemang från de ansvarigas sida för att råda bot på detta tycks inte heller kunna noteras. Däremot tycks det finnas ett starkt intresse inom regering, trafikutskott, myndigheter och medier att medverka vid, eller rättare sagt motverka, de försök som görs för att klarlägga omständigheterna kring katastrofen. Det är därför uppenbart att hela denna fråga egentligen handlar om något annat än M/S Estonia. Vad det i stället handlar om är att grundläggande demokratiska värderingar och ställningstaganden har kommit i kläm som en följd av att Estonias efterspel handlagts inkompetent. Den givna följdfrågan är: Hur kan det då ha gått så illa? Det finns egentligen bara tre alternativ. Det första alternativet är att det pågår en mörkläggning. Men att bara antyda en sådan misstanke placerar oeftergivligt budbäraren i facket konspiratör. Det andra alternativet är att utredningen och efterspelet skötts påtagligt inkompetent av majoriteten av de inbladade och ansvariga. Ett sådant påstående avvisas med att budbäraren är en besserwisser. Det tredje alternativet är en kombination av dem båda, nämligen att det under hela utredningen och dess efterspel pågått en mörkläggning av inkompetens från en rad inblandade aktörer. För att vinna trovärdighet i ett sådant påstående måste man dock titta lite närmare på omständigheterna kring utredningen och efterspelet samt naturligtvis även titta på vilka konsekvenser detta för med sig på ett brett politiskt och samhälleligt plan. Det är ett faktum att M/S Estonia ägdes till hälften av estniska staten och till hälften av ett svenskt företag, Nordström & Thulin. Båda parter var representerade i Haverikommissionen, där dessutom esterna satt på ordförandestolen. Det är ett faktum att fartyget seglade med felaktiga certifikat, godkända av finska, svenska och estniska sjöfartsmyndigheter. Samtidigt var de delaktiga och representerade i Haverikommissionen. Det är ett faktum att Estonia seglade med ett stort antal felaktiga dokument, direkt avgörande vid en nödsituation, exempelvis felaktig stabilitetsbok, felaktig säkerhetsplan, saknad lastsäkringsmanual, saknad manual för bryggrutiner, osv. Trots detta hävdar kommissionen att fartyget var sjövärdigt. Det är ett faktum att det svenska sjöfartsverket på uppdrag utförde besiktning av fartyget innan det sattes i bruk på traden Tallinn-Stockholm och godkände fartyget trots alla brister, brister som fortfarande går att dokumentera. Det är ett faktum att det svenska sjöfartsverket på uppdrag av det estniska sjöfartsverket besiktigade Tallinn, liksom att det då konstaterades i protokoll att Estonia enligt internationell sjölag inte skulle få lämna kaj förrän fem allvarliga brister hade åtgärdats. Det är ett faktum att fartyget trots detta fick avsegla mot sin undergång. Det är ett faktum att det svenska sjöfartsverket, trots bindande avtal med esterna, hävdade att man aldrig utförde någon egentlig besiktning utan att det bara var en övning och ett övningsprotokoll, även om de angivna bristerna sedan har medgivits. Det är numera ett faktum, konstaterat av Statens kriminaltekniska laboratorium, att det övningsprotokoll som sedan användes av Haverikommissionen för att i slutrapporten styrka Estonias sjövärdighet är en mellankopia där det enligt Statens kriminaltekniska laboratorium gjorts kompletteringar eller där delar tagits bort i relation till de original som man i slutrapporten hänvisar till. Denna omständighet var känd men inte offentliggjord när regeringen i våras fattade sitt beslut om M/S Estonia. Förfarandet är ett exempel på vad man med ett annat ord brukar kalla för urkundsförfalskning. Det är ett faktum att kommissionen inte förklarat hur sjunkförloppet har gått till och att därutöver ett stort antal internationella auktoriteter avfärdat flera av kommissionens slutsatser rörande olycksförloppet. Inga nya faktum har framkommit heter det då från ansvarigt håll. Det går mot bakgrund av detta inte att dra några andra slutsatser än att man aktivt arbetar på att dölja myndigheters inkompetens och även deras eventuella skuld i förlisningen. Frågan blir då vilka konsekvenser detta får. Ur ett sjösäkerhetsperspektiv är konsekvenserna solklara. En ny oberoende undersökning måste utföras. Utan en sådan kan inte direkta eller korrekta sjösäkerhetsstärkande åtgärder vidtas som en följd av Estonias förlisning. Ur ett politiskt och samhälleligt förtroendeperspektiv är konsekvenserna förödande. Misstron mot regering, politiker och myndigheter medför en situation där medborgaren kan känna besvikelse, förakt och misstro mot rättsstaten. Demokratin uppfattas så snarare som en illusion av demokratin, ett sken som till varje pris ska upprätthållas. Har vi råd med det? Om inte, så har bl.a. vi riksdagsledamöter en möjlighet att ta till oss de ovedersägliga faktum som finns och därefter i demokratisk ordning säga vår mening, vilket jag härmed har gjort. Fru talman! Jag yrkar med fast övertygelse bifall till reservation 15.

Fru talman! Riksdagskolleger! Detta är en fråga som jag försöker vara sparsam med att uttala mig om. Men det finns tillfällen då det inte är rätt att vara tyst och då man inte känner för att vara tyst. Jag vill inleda med att uttala min uppskattning för andra riksdagskolleger som har tagit till orda i denna debatt. I eftermiddags flög jag hemifrån till Stockholm, eftersom jag just nu är pappaledig, för att packa kartongerna i mitt rum, eftersom vi byter kontor. En av de saker som jag packade ned för flyttning var ett kort på mina kolleger som jag var på konferens med i Estland. Det är taget samma dag som vi skulle åka hem till Sverige. På kortet fanns de. Det var Alf Karlsson, min kollega vid Kooperativa institutet. Det var Kennet Krejsty, journalisten på tidningen Vi. Det var Oskar från KF och många av de andra. Jag tänkte på hur debatten kring Estonia många gånger kommer att handla om tekniska frågor, om utredningar, om pengar, om riksdags och regeringsbeslut, om avtal ingångna mellan olika länder, om olika vittnesmål och olika intyganden om det ena eller det andra är mer rätt. Men för mig är det både-och. Det är både den viktiga diskussion som vi för här i riksdagen i dag, och det är minnena och människorna som faktiskt gick under den där natten den 28-29 september 1994. Vi får aldrig glömma att det var människor som det verkligen handlade om. Det är ibland lätt att våra debatter blir väldigt tekniska. Vi har i dag samlats för det som för mig är en oerhört viktig diskussion. Jag tror att jag och många av dem som är efterlevande och överlevande vid händelsen 1994 genom åren har haft ett oerhört stort tålamod. Vi har känt oss förhoppningsfulla inför den politiska processen. Vi har haft tilltro och respekt för vår regering, vår riksdag och många andra myndighetsutövare som har hanterat denna fråga. Själv tillhör jag dem som är samhällsaktiva och engagerade politiskt sedan tonåren och som naturligtvis har ett väldigt stort förtroende för vårt samhälle och vår process. Men genom åren har tålamodet börjat tryta. Efter att ha fått, skulle jag vilja säga, en väldigt bra start med Ines Uusmann som ansvarig för dessa frågor och som jag tror hade en relation till flera av oss som fanns ombord på M/S Estonia, trodde jag initialt att hon skulle ha särdeles bra förutsättningar att hantera frågan. Hur det sedan genom åren blev vet vi alla. Genom åren har många saker gjort det nästan omöjligt att känna förtroende för det resultat som man kom fram till med Haverkommissionens utredning. Det har ju genom åren visat sig att en lång rad felaktigheter begåtts. Flera av dem har kolleger här läst upp. Några har gått in på de mer juridiska aspekterna, medan andra har gått in på de mer tekniska aspekterna. Jag ska inte trötta er genom att upprepa allt detta. Vittnesmål finns från dem som varit direkt involverade, bl.a. Gustav Hanuliak som numera är rektor i Borås. Han var t.ex. dykrådgivare åt Sjöfartsverkets chefsutredare Johan Fransson. Hanuliak har tillbringat sammanlagt mer än sex veckor ute på haveriplatsen. För Svenska Dagbladet berättade han om de dykningar som den internationella haverikommissionen utförde i december 1994. Han läste ur sin anteckningsbok - anteckningar som han noga förde i samband med dykningarna - och sade: Arbetet vid olycksplatsen var dåligt organiserat. Bara få visste om vad som egentligen pågick. Dykarna skar av några viktiga delar, bl.a. från bogvisirets hydraulik, som borde ha blivit viktiga bevis. Hanuliak uppskattar antalet delar som togs upp från Estonia till något tiotal. Men långt ifrån alla kom in till fastlandet för vidare undersökningar. Såvitt jag vet var det ungefär tre fjärdedelar av alla bitar som aldrig registrerades eller utvärderades, utan de kastades tillbaka i havet. Att de var för stora för att passa in i transportlådan, som skickades till Sverige med helikoptern, var den enda anledningen. Hanuliak vill inte smutskasta de ansvariga för beslutet att kasta bevismaterial i sjön men säger till Svenska Dagbladet att mannen som gjorde de där konstiga selektionerna var Haverikommissionens utredare - tyvärr var det så. Hade vi i dag haft de här viktiga delarna skulle det med stor sannolikhet gå mycket lättare att tillbakavisa många spekulationer. En av de frågor som infinner sig hos mig är följande: Hur kan man få tilltro till en rapport när många av de viktiga bevisföremålen slängts bort? Vi var 137 personer som överlevde Estoniakatastrofen. Vid flera tillfällen försökte vi själva få bli intervjuade. Samtidigt vet vi att det i samband med olyckor på fartyg och på sjön är normalt att det första man gör är att höra dem som fanns med. Såvitt jag förstår är en del av en sjöförklaring just att man ställer frågor till dem som fanns med. Många andra oförklarligheter har kommit fram. De som är experter säger att det inte var ett rimligt sjunkförlopp. Det finns avhoppare från Haverikommissionen som gett vittnesmål om ett kohandlande om slutrapporten. Psykologen Bengt Schager ville inte vara med och skriva under rapporten utan hoppade av en månad innan rapporten skulle läggas fram. Han kunde inte acceptera att man kohandlade om resultatet. Jag har inte varit med vid alla de tillfällena, men jag tycker att det här om något, tillsammans med alla andra frågetecken, är tillräckligt mycket för att säga att man borde undersöka om det verkligen är en rimlig förklaring som kommit fram i Haverikommissionens rapport.

Jag har förståelse för att Sverige tillsammans med Estland och Finland på ett tidigt stadium ville agera och göra så gott man kunde i det läget, och jag har full respekt för att det inte är lätt att veta exakt hur man ska göra. Man gjorde det som man trodde var rätt. Men man gick ut med motsägelsefulla besked i början. Först ville man bärga. Därefter bestämde man sig för att inte bärga. Man ingick ett avtal med de andra länderna. Det är ett avtal som i dag är besvärligt om man vill gå vidare med utredningen eftersom vi har bundit oss samman genom det avtalet. Såvitt jag förstår är det problem eftersom Estland och Finland inte vill göra den form av utredning som kanske borde krävas för att få klarhet i den här katastrofen och dess orsaker. Jag är inte konspiratoriskt lagd, vilket väl ingen av oss är som tagit till orda i den här debatten. Men jag tror att det är oerhört viktigt att vi tar frågan på det allvar som frågan kräver. Det här är den största civila katastrofen i modern tid. Det var de människor som de jag inledningsvis nämnde - Alf, Oskar, Kennet m.fl. - som dog och som blev kvar där ute. Respekten för dem kräver att vi gör allt för att få reda på orsakerna till olyckan. Jag tycker inte att det är acceptabelt att vi bara lägger dessa tveksamheter - det är ju många tveksamheter som uppkommit under de här åren - bakom oss och säger att det fanns en del spekulationer som gick i en annan riktning än Haverikommissionens rapport. Det är ju saklig kritik och det är nya uppgifter. Människor som direkt varit involverade i utredningsarbetet rent praktiskt genom dykare och andra har uttalat tveksamheter. Det gäller också människor som suttit med i själva utredningens skrivarbete, t.ex. psykologen Bengt Schager. Men det gäller även andra, t.ex. den polis som efter olyckan kom till mig på sjukhuset och ställde ett antal frågor. Det tog Haverikommissionen till intäkt för att jag hade avlagt en form av vittnesmål. Polisen själv hörde av sig och sade: De kan väl inte använda min intervju med dig som vittnesmål eftersom jag inte har någon som helst erfarenhet av hur man ställer frågor kring sjöfart och fartyg. Visst har det alltså varit många märkliga turer under de år som gått sedan 1994! Jag tycker att det sätt på vilket vi hanterar utredningsarbetet och efterarbetet när det gäller Estonia säger något om vilka vi som nation är och något om vilka vi som nationellt beslutande församling är. Jag tror att det faktiskt är upp till var och en av oss att fundera på hur vi för framtiden vill ha det. Vi måste nog vara beredda att fatta även svåra beslut. Vissa har kanske tilltro till Haverikommissionens rapport, men uppenbarligen är det många som inte har det. Det värsta som skulle kunna hända om man dubbelkollade eller tillsatte en kommission som kunde kontrollera bärigheten i den kritik som finns är att man antingen kom fram till att kritiken är relevant - då får vi fatta svåra beslut framöver - eller också kom fram till att kritiken inte är relevant kritik. Då får vi lägga den därhän. Frågan som sådan tycker jag kräver av oss att vi vågar fatta även svåra beslut. Gör inte vi det - härvidlag känner jag tillförsikt för framtiden - kommer andra att i framtiden göra det. Jag är nämligen helt övertygad vad gäller den kritik som finns mot Haverikommissionens rapport från alla relevanta instanser. Senast var det Statens kriminaltekniska laboratorium som fastställde att dokument som intagits i kommissionens slutrapport har manipulerats. Jag frågar mig stilla i dessa tider om detta hade varit möjligt t.ex. i USA. Skulle man ha lagt en sådan här katastrof till handlingarna? Skulle det ha varit godtagbart om det hade kommit fram ett minsta frågetecken kring haverikommissionens rapport i det här sammanhanget att bara lägga det till handlingarna och gå vidare, med 852 döda människor? Jag tror knappast det. Jag skulle inte vilja förvänta mig mindre av oss i det här sammanhanget. Finns det tveksamheter bör man granska och gå igenom dessa. Om det visar sig att gällande rapport är relevant och korrekt, bra, då har vi dubbelkollat och inte lämnat någonting därhän. Men det kunde också visa sig att den rapport som ligger inte är korrekt - alla överlevande jag känner har skrivit under på att vi inte känner igen oss i den rapport som ligger. Hur man med det och med tillförsikt kan gå vidare och lämna denna rapport bakom sig har jag svårt att förstå. Jag har som sagt tillförsikt för att den här frågan en dag kommer att komma till sin lösning. Oavsett om det är vi som har kraften, modet och styrkan att fatta de nödvändiga besluten eller om det kommer att ske under andra generationer i den här församlingen och i regeringen, kommer de besluten att fattas. En dag kommer vi att få reda på de verkliga orsakerna till Estonias haveri. Jag har inga speciella teorier, jag är inte konspiratoriskt lagd, men den rapport som ligger har så många frågetecken kring sig att det krävs en ordentlig granskning av rapportens slutsatser. Det tycker jag är fullständigt självklart och också något de människor som gick under förtjänar. Dessutom, och inte minst, för framtidens sjösäkerhet krävs det en rimlig och godtagbar slutrapport för att vi ska kunna jobba vidare med att undvika liknande händelser i framtiden.
Fru talman! Kenth Härstedt säger att en dag kommer vi förhoppningsvis att få veta det, han känner sig övertygad om det. Jag delar den varma förhoppningen, att en dag lyfts de ridåer som uppenbarligen ligger över en mängd av detaljerna som hör hemma i detta ärende. Vi har fått veta från statsrådet med vresig röst att man inte ens få ställa frågan om mörkläggning. Men låt mig ändå fråga: När det var 137 överlevande och bara några få besättningsmedlemmar, med de lojalitetskrav på sig som en besättningsman har, som förhördes och intervjuades, varför tror Kenth Härstedt som är överlevande på katastrofen att de övriga passagerna, dryga 130, inte blev intervjuade?
Fru talman! Den snällaste förklaringen skulle väl vara att man möjligen anser att människor som har varit med om en så traumatisk händelse kanske inte kan lämna ett bra vittnesmål om vad som har hänt. Men samtidigt faller den formen av förklaring i det ögonblick man inser att psykologer och andra som är experter på den här typen av verksamheter säger att vissa fungerar väl som vittne, andra fungerar inte eftersom de fått panik eller varit så extremt stressade att de inte har en bra minnesbild. Det finns inte en bra förklaring till varför ingen blev intervjuad utom ett fåtal besättningsmän.

Fru talman! Den här debatten sträcker sig verkligen över flera områden. Jag ska nu gå från en katastrof till en annan. Jag ska inte tala om Estonia utan om klimatförändringar och trafikpolitik. Klimatfrågan är en av vår tids största politiska utmaningar. Genom vårt energisystem påverkar vi atmosfärens sammansättning och riskerar att dramatiskt förändra jordens klimat. Medeltemperaturen stiger, haven riskerar att dränka kustnära låglänta områden, extrema värdefenomen blir allt vanligare, och torka eller ökad nederbörd kan drabba oss på olika sätt. Även ekosystemen hotas av ett förändrat klimat då förändringarna kan ske så fort att naturen inte hinner anpassa sig. Ett exempel på katastrofen är landet Tuvalu, en liten ögrupp i Stilla havet. Ett helt land med förutsättningarna för att bo och leva håller på att försvinna. På grund av klimatförändringarna planeras en evakuering av landets befolkning. Det går helt enkelt inte att bo kvar på grund av stigande havsnivåer och fler oväder. I Sverige är transporterna den enskilt största utsläppskällan av växthusgaser. Det är därför avgörande för vår klimatpåverkan hur vi utformar vårt transportsystem. Den proposition om infrastrukturen som vi debatterar i dag skulle kunna vara en grund för att bygga ett hållbart transportsystem, men är det inte med nuvarande utformning. Jag har därför motionerat på propositionen och har några kompletterande förslag som jag anser borde genomföras för att bidra till att infrastrukturpropositionen inte ska förhindra att vi minskar klimatpåverkan. 2010 kvarstår. Det är självklart positivt och realistiskt, men det är otillräckligt. De investeringar som planeras utifrån propositionen kommer att ha effekt på betydligt längre sikt än till år 2010. En utbyggnad av infrastrukturen bör bidra till att mer långsiktiga mål för trafikens utsläpp av växthusgaser nås. Därför borde sektorsmål sättas upp redan nu även för senare årtal såsom 2030 samt för 2050. Till 2030 borde en halvering av utsläppen utifrån 1990 års nivå vara fullt möjlig genom ny bränslesnål teknik, ekonomiska styrmedel som begränsar vägtrafiken och genom de investeringar som görs i ett hållbart transportsystem. Till år 2050 borde vi kunna halvera utsläppen ytterligare en gång om riskerna med vår klimatpåverkan inte ska bli för stora. De planer som föreslås för utbyggnaden av infrastrukturen på både nationell och regional nivå måste utgå från sådana långsiktiga och ambitiösa mål, och planerna måste tydligt redovisa hur utbyggnaden bidrar till att de nås. Regeringen skriver i propositionen att en översyn av sektorsmålet för miljö ska göras när riksdagen har fattat beslut om denna proposition, om miljömålen samt om den nyligen presenterade klimatpropositionen. Jag förutsätter att regeringen i den översynen kommer att överväga mer långsiktiga och ambitiösa sektorsmål för trafikens koldioxidutsläpp. Jag vill också säga lite om innehållet i infrastruktursatsningarna, och det är två saker som jag då vill ta upp. Den första är motorvägar. Motorvägar är en trafiklösning som entydigt skapar en trafikmiljö som bidrar till kraftigt ökade trafikvolymer. Det är en utbyggnad av vägsystemet som kraftigt ökar transportkapaciteten på vägar och som missgynnar en utveckling av hållbara alternativ. Det är också en mycket kostsam investering och framstår som särskilt onödig att göra när vi redan insett att bilanvändningen måste minska på sikt. De vinster som motorvägarna kan ge för trafiksäkerheten kan vinnas på andra sätt, t.ex. genom andra billigare investeringar eller genom ökad trafikövervakning. Jag kan exemplifiera med den utbyggnad av E 6 i Bohuslän som diskuteras. Jag anser att det vore förödande med en utbyggnad av E 6 till motorvägsstandard. Särskilt allvarligt vore det om en sådan utbyggnad görs innan järnvägen, dvs. Norge-Vänerlänken, har byggts ut. Det skulle bli ett dråpslag för järnvägstrafiken från Norge och söderut. Detta ska naturligtvis inte förhindra att det görs investeringar i E 6:an för att öka trafiksäkerheten. Den andra konkreta fråga jag vill ta upp är styrmedel för att begränsa vägtrafiken. Vägtrafiken måste minska om vi ska klara av att minska våra utsläpp av växthusgaser. Detta görs inte enbart genom investeringar i infrastrukturen, utan andra former av styrmedel är självklart också nödvändiga. Miljöstyrande vägavgifter och kilometerskatt är två exempel på styrmedel som tas upp i propositionen. Det är olyckligt att regeringen inte tydligt talar om att dessa ska användas. Vi riskerar nämligen då att få en utbyggnad av vägarna, vilket bidrar till ökad trafik, utan att vi samtidigt har verksamma styrmedel för att begränsa vägtrafiken. Styrmedel måste införas, och de bör kopplas till de mål för trafikens koldioxidutsläpp som sätts upp, dvs. att om prognoser visar att målen inte nås måste avgifterna höjas. En sådan tydlig koppling är inte bara en garanti för att målen nås utan kan också bidra till att transportnäringen själv tar ett ansvar att med andra kostnadseffektiva metoder minska utsläppen av växthusgaser. Fru talman! Jag tänker inte yrka bifall till min motion som avstyrks i punkt 1 i betänkande TU2. Jag tänker i stället avstå på den punkten.

Fru talman! Jag vill ta chansen att förflytta kammaren till Västra Götaland. När jag år 1995 hade möjligheten att under tio månader delta i riksdagsarbetet förde jag en interpellationsdebatt om E 20. Nu har snart år 2001 passerat och förhållandena har inte förändrats - detta trots att E 20 är en internationell pulsåder som sammanbinder öst med väst. Göteborg kan i framtiden spela en avgörande roll som nav i Nordsjön. I detta internationella perspektiv är det viktigt att undersöka om E 20:s ombyggnad kan ges sådan status att EU-medel för denna transeuropeiska infastruktursatsning kan sökas. I mitt hemlän Skaraborg har samtalet om vägar blivit ett klart dominerande samtalsämne. Företagare inbjuder oss politiker gång på gång. Vi får redogörelser för hur deras möjligheter att utvecklas försämras genom de försämringar som sker av vägarna. Skadorna ökar på grund av allt tyngre och tätare trafik. När större delen av vägarna byggdes under 60 ton. I dag tillåts på samma vägar fordon på 60 ton, samtidigt som fordonstätheten fördubblats. Sedan 1981 har trafiken på vägarna ökat med 40 %. Under andra hälften av 90-talet har den tunga trafiken ökat med 23 %. Samtidigt får företagen i Skaraborg lägga sin energi på vägpolitik, eftersom regeringen inte sköter den, i stället för att engagera sig i utveckling av sina företag och nya arbetstillfällen. Andelen nöjda privatbilister har minskat med nästan en tredjedel sedan 1996. Bland yrkestrafikanter har missnöjet ökat ännu mer. E 20 förbi Mariestad är ett av de mest trafikerade vägavsnitten. Där sammanstrålar E 20:s normala trafik mellan Stockholm och Göteborg med trafiken mellan Värmland och Jönköping. På den sträckan har man också problem med att vägbanketten sjunker. Fru talman! I dag är Sverige tillsammans med Rumänien och Norge de enda länder i Europa som inte har en komplett motorväg mellan sina två största städer. Detta är en stor skam och kan inte accepteras vare sig ur ett EU-perspektiv eller ur ett intraregionalt perspektiv. Konkurrensen mellan regioner hårdnar. Infrastrukturens betydelse blir alltmer framträdande. Näringsminister Björn Rosengren har fått göra upprepade utryckningar för att t.ex. stötta upp Dalsland. Om nu Västra Götalands-regionen har 12 % av det statliga vägnätet, men hela 18 % av trafikarbetet, vore det väl rim och reson i att ta till vara det lokala engagemang som finns för att man ska få bättre vägar. Eller vill regeringen och näringsministern ha Skaraborg som ett nytt Dalsland? Ibland undrar man. Fru talman! E 20 är Sveriges viktigaste vägdiagonal. Vägen knyter ihop Stockholm och Göteborg samt transporter ut ur landet från bl.a. Sveriges enda internationella hamn, Göteborgs hamn, liksom österut till Det finns ca 30 000 personer anställda inom någon av Volvos alla fabriker utmed E 20. Det innebär med en sysselsättningsgenerator om fem personer att ca 150 000 personer är direkt eller indirekt beroende av att Volvos etableringar finns kvar. 40 % av Sveriges befolkning bor i kommunerna runt E 20. E 20 används för arbetspendling, transporter och turism. Den är en av Sveriges mest olycksdrabbade vägar. Med en positivare syn från regeringen skulle antalet skadade kunna reduceras med 350 personer under en femårsperiod, och ytterligare 60 70 personer skulle få behålla sina liv. Om nu regionen vill samverka med regeringen genom en PPP-lösning genom att projekt genomförs i partnerskap med den privata sektorn måste regeringen lyssna. I stället bromsar regeringen också dem som vill engagera sig genom att inte tillåta PPP-lösningar. Jag vädjar till läsning av Västsvenska Industri och

Fru talman! I infrastrukturpropositionen, som regeringen presenterade i höstas, finns det många positiva åtgärder för framtiden. Det är bra med de 12 miljarderna under 2002-2004 som ska gå till tjälsäkring, drift och underhåll av vägar och järnvägar. Dessa pengar visar på en god vilja att göra våra vägar och järnvägar farbara. Det ger framtidshopp för näringslivet och för de människor som bor i områden med oerhört dålig kvalitet på infrastrukturen. Det stärker avsevärt förutsättningarna för regional utveckling i hela landet. Järnvägstrafiken har sin givna plats i transportsystemet. Främst från miljösynpunkt, men också för att minska belastningen på vägnätet är det angeläget att den långväga godstrafiken i större utsträckning än i dag förs över från vägar till järnväg. Detta kräver fortsatt arbete med att förbättra möjligheterna för kombitrafik. Fru talman! Svealandsbanan är ett lysande exempel på järnvägens stora potential. När järnvägen garanterar snabb restid kommer resenärerna. Ambitionen ska vara hög när det gäller att ha fungerande järnvägstrafik i hela landet. Men för att den utvecklingen ska fungera är det viktigt att transporterna inte bara fungerar i nordsydlig riktning, utan att de fungerar även i öst-västlig riktning. Vi i Centerparitet vill påpeka att det är speciellt viktigt för Norrlands del att man ser över hur transporterna kan samordnas i alla riktningar. För exempelvis Östersunds del är det viktigt att det går att åka tåg på ett enkelt och snabbt sätt mellan orter som Umeå, Sundsvall och Stockholm - för att nämna några. Medborgarna ska kunna förflytta sig mellan studieorter, besöka regionsjukhus och samarbeta inom näringslivet utan att resan ska bli alltför tidskrävande. Det är en bra satsning som visar på en framtidstro för Det finns dock smolk i glädjebägaren, och det är att sträckan från Nyland till Sundsvall - dvs. Ådalsbanan - inte har fått de resurser som krävs för att järnvägen ska få en standard som fungerar för både gods och persontransporter. Dagens Ådalsbana med dess geometri i plan och profil, hastighetsstandard etc. uppfyller inte de krav som ställs på en järnväg som ska ingå som en viktig länk i ett nationellt och internationellt transportnätverk. Banan är alltför krokig och backig. Ådalsbanans standard är därför mycket viktig, och den får inte bli en flaskhals mellan Botniabanan och Ostkustbanan. Botniabanan kommer inte att bli ekonomiskt lönsam om inte Ådalsbanan rustas upp så att pendlingsrestiderna blir kortare. Medborgarna pratar i dag oftare om den faktiska restiden i minuter än om hur många kilometer som man har till och från arbetet. Det gör att det för många är ett bra alternativ att bo på landet eller i små tätorter. Många föredrar att bo i en lugn miljö och slippa storstadens jäkt. En förutsättning för att det ska fungera att snabbt ta sig till arbetet är att kommunikationerna är goda. Det innebär att standarden på Ådalsbanan måste klara snabbtågstrafik med en hastighet av 200-250 kilometer per timme. Ådalsbanan är lika viktig som Botniabanan. Flera av de tätorter som Ådalsbanan passerar kommer att få ett ökat antal bomfällningar om inga förändringar sker av banans dragning. Det leder till ökade avgaser i samhällena där fordonen väntar på att tågen ska passera. Därför är det av största vikt att se på framkomligheten genom tätorterna så att man inte skapar några barriäreffekter längs järnvägsspåret. I det sammanhanget är det väldigt viktigt att pengar avsätts för att gräva ned järnvägen genom Sundsvall. Om järnvägen inte grävs ned genom centrum kommer det att innebära att bilar står och väntar vid bomfällningar. Det kommer att öka med flera timmar per dygn. Var och en kan förstå hur det kommer att påverka miljön i staden mellan bergen. Bilavgaserna kommer att förpesta luften. Fru talman! Det behövs en paketlösning för hela järnvägssträckan från Umeå till Sundsvall för att ge en bra samhällsekonomisk effekt. Botniabanan är tänkt att bilda ett dubbelspår tillsammans med Stambanan. För att det ska fungera på ett tillfredsställande sätt bör triangelspår byggas vid Prästmon i Ångermanland. Det innebär också att sträckan mellan Prästmon och Långsele, som är i mycket dåligt skick, behöver rustas upp för att kunna fylla en funktion som förbindelsespår mellan Botniabanan och Stambanan. En upprustning av den sträckan samt en nybyggnad av ett triangelspår i Prästmon medför en del viktiga fördelar i transportsystemet. Bl.a. kan man på ett relativt enkelt sätt binda samman Botniabanan och Stambanan. Dessutom blir det enklare med persontrafiken mellan olika tätorter. Bl.a. kan man enkelt åka från Östersund till regionsjukhuset i Umeå om triangelspåret byggs. Centerpartiet tycker att det behövs en helhetssyn på järnvägssträckan Umeå-Sundsvall. Om så inte sker kommer belackarna av Botniabanebygget att få rätt i sitt påstående att Botniabanan är en felsatsning. Jag anser att Botniabanan är Norrlands framtid. Ingen, allra minst stockholmarna, skulle må bra av att Norrland avfolkas ännu mer än vad som redan har skett. Det handlar om att folket ska kunna bo kvar där. Vi har de naturtillgångar som bidrar till Sveriges välfärd. Utan skogen, malmen och vattenkraften skulle övriga landet inte klara sig så bra, för även datavärlden är i stort behov av dessa naturresurser.
Fru talman! Birgitta Sellén tar upp det faktum att Ådalsbanan inte nämns särskilt i infrastrukturpropositionen inför det beslut vi ska fatta i morgon. Där nämns ju egentligen inga projekt vid eget namn. Det är bara de projekt där det är nödvändigt för riksdagen att fatta särskilda beslut som nämns, t.ex. Botniabanan. Det gäller att komma ihåg att detta är inriktningsproposition. Det blir ogörligt för riksdagen om vi ska peka ut varje vägbit och varje järnvägsbit som vi anser ska byggas. Det är någonting som Vägverket och Banverket ska ta hand om i den planering som ska dra i gång i samband med att vi har fattat det här beslutet. Som västernorrlänning är jag övertygad om att Ådalsbanan kommer att visa sig ha sådan lönsamhet och sådan angelägenhet att Banverket kommer att prioritera den högt. Jag är också övertygad om att den kommer att rustas upp till den standard som behövs för att Botniabanan ska fungera på ett bra sätt. Men det är som sagt inte vi i riksdagen som ska fatta det beslutet nu i första vändan. Det är Banverket som ska göra sin prioritering.
Fru talman! Jag sade att den inte nämns särskilt, men det står ju en del om den. Anledningen till att jag lyfter den här frågan är att jag tycker att det är viktigt att sprida ljus över hur det fungerar och den oro som finns uppe i Västernorrland. Jag vet att också Hans Stenberg och hans partikamrater, inte minst i Sundsvalls kommun, delar åsikten att detta är jätteviktigt. Jag tycker att viljeinriktningen behöver belysas ytterligare. Jag hoppas och tror att Hans Stenberg, som själv sitter i trafikutskottet, kommer att fortsätta att belysa hur oerhört viktigt det är att banan rustas till en god standard. Det får inte bli en flaskhals. Det vi har sett hittills av projekteringar har inte visat att man vill ge detta en väldigt bra lösning.
Fru talman! Jag vill bara påminna om att de projekteringar som har gjorts hittills har skett med utgångspunkt i den gamla planeringsramen som innehåller betydligt mindre pengar än vad som kommer att finnas efter det att vi har fattat beslut i morgon.
Fru talman! Jag är medveten om att det är på det sättet. Jag är mycket angelägen om att detta ska lyftas fram så många gånger som möjligt så att så många människor som möjligt också är införstådda med hur viktigt det här är för framtiden. Jag ser hela satsningen längs Norrlandskusten som början på någonting väldigt stort. I förlängningen ser jag hur Norrbotniabanan ska växa vidare och hur man ska kunna få ett internationellt samarbete med både Finland och Murmansk. Har man då inte tagit ställning till och verkligen satsar på Ådalsbanan kan det bli en flaskhals. Då är det ganska kört med att få en väl fungerande transportled där.

Fru talman! Jag ska försöka att korta av mitt tal så mycket som möjligt på grund av tiden som går. Det är viktiga frågor vi diskuterar i dag när vi talar om infrastrukturfrågorna. Folkpartiet fick en fråga från Miljöpartiet som gällde Estonia. Jag måste meddela att det inte är mitt område. För min egen del vill jag bara säga att jag hyser respekt för gravfriden. Kenth Skårvik har lämnat in en motion, T46, som presenterar Folkpartiets finansieringsram för infrastrukturförslagen. Den har Elver Jonsson redogjort för. Vår ram omfattar 375 miljarder varav 325 är direkt anslagsfinansierade. När det gäller resten har vi en förhoppning om alternativa finansieringar som vi tror mycket på. Av dessa pengar är över 200 miljarder direkt kopplande till vägnätet under anslagstiden. Enligt Folkpartiet finns det två brister i dagens transportsystem som bör uppmärksammas mest. Det gäller bristande bärighet på icke tjälsäkrade vägar och flaskhalsproblemen i storstadsregionerna. Hela landet måste ha en sådan standard på vägnätet att råvaruförsörjningen till industrin kan tryggas hela året och att färdiga produkter kan fraktas därifrån. Råvaror och färdiga produkter ska kunna fraktas till och från industrin under hela året i hela landet. Vi tror att ansträngningar också måste göras för att hitta alternativa finansieringar inom infrastruktursektorn. Vi tror också att detta är fullt möjligt. Enligt vår motion finns en rad angelägna vägprojekt som bör genomföras. Jag vill nämna skandinaviska triangeln. Den kan ha två startpunkter, antingen från Köpenhamn till Oslo eller från S:t Petersburg till Oslo. Det är angelägna vägprojekt som det måste tas svenskt ansvar för. De har nämnts tidigare i dag. Under vägdagar i Oslo för ett par veckor sedan med EU:s Gonzales närvarande påtalades Sveriges skyldighet att ta ansvar för sina projekt på de svenska Europavägarna, t.ex. E 4, E 6 och E 18, som kopplas ihop med dessa europeiska projekt. Jag måste få påtala sträckan Karlstad-Örebro på E Töcksfors. Den borde startas omgående eftersom det har startats ett stort projekt på E 18 på den norska sidan. Ett annat problem just med denna sträcka är ju det horribla i att tullstationen i Sverige, på den väg som har 25 % av transporterna över gränsen, ligger 2 kilometer in i landet med smittrisker åt både höger och vänster. Vi måste göra någonting åt det. Vi får väl anse att den lilla sträckan på E 18 är ett åderbråck på en pulsåder. Det finns andra stora projekt som bör ingå i Vägverkets planeringsram och som bör komma igång snarast möjligt. Det gäller motorvägsstandard på hela vägen Göteborg-Stockholm och utbyggnad av riksväg 44 och riksväg 45. Jag kallar riksväg 45 för Via Lappia. Folkpartiet anser också att riksväg 45 från Göteborg till Karesuando ska bli E 45. Det kostar inga pengar att överföra ett E på denna väg som är en Europaväg genom hela Europa. E 45 Via Lappia skulle kunna bli ett Sveriges Broadway som kryssar genom hela landet förbi samtliga övriga riksvägar. Jag måste också nämna E 4 vid Sundsvall samt utbyggnad av E 4 mellan Skellefteå och Umeå. I Stockholmsområdet bör en komplett ringled byggas. Riksväg 73 bör få en standardhöjning på sträckan mellan Fors och Nynäshamn. Trafikproblemen i Uppsalaområdet är också viktiga för Folkpartiet. Likartade krav på en upprustning och tjälsäkring samt utbyggnader av transportsystemet har förts fram i en rad andra motioner från Folkpartiet. Vid en resa med företagargruppen i Västerbotten träffade vi varje dag företagare i Glesbygdsvästerbotten som uttalade det viktigaste målet: Ge oss bättre vägar. Den största kraften måste nu läggas på tjälsäkringen samt underhållet av vägnätet. Från Dalsland via Värmland, Dalarna och norrut är vägnätets kvalitet det stora hindret för utveckling. Observera mitt uttryck: Hinder för utveckling. Bästa socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister! Jag har en fråga. Vill ni att Dalsland, Värmland, Dalarna och alla län vidare norrut ska utvecklas? Eller ska de dö? Om svaret är nej är det dags att ta avstånd från den utgiftsram för infrastruktur som ni har enats om. Det är bråttom. Vi måste börja nu. Vi måste börja gräva nu och sluta prata. Jag bor fem mil från Bengtsfors och sex mil från Arvika. På vägen finns Hilmers trä i Köla, Årjängs såg, Nössemarkssågen och sågverket i Billingsfors som eventuellt ska återöppnas och ge arbetstillfällen i drabbade Bengtsfors. Varför ska egna företagare då satsa hundratals miljoner kronor och ge hundratals arbete i denna region när samhället inte tar sitt ansvar för infrastrukturen, trots givna löften? Värmland har naturligtvis satsat i dessa områden därför att där finns så stor tillgång på skogsråvara. När riksdagens företagargrupp besökte området i Västerbotten fick vi samma frågor som vi får när vi besöker företagarna i Dalsland och Värmland. Det är samma område för infrastrukturen. Det är i behov av kraftiga förändringar. Lastbilen måste nu erkännas som världens bästa transportfordon, liksom privatbilen måste erkännas som ett suveränt redskap för livskvaliteten i glesbygden. Det är de bygder jag menar när jag talar om pappersindustrin och sågverken. Framkomligheten via IT, data och telefon - speciellt då mobiltelefonnätet - är också av största vikt i de områden där tjälsäkring och underhåll av vägarna är under all kritik. I en motion har undertecknad tillsammans med Elver Jonsson krävt en glesbygdsombudsman för att kunna ställa samhället till svars för otillräcklig infrastruktur som t.ex. vägnät, postservice eller delar av vård, skola och omsorg. Tänk om Glesbygdsverkets generaldirektör Pia Enocksson, som verkligen gör ett förnämligt arbete för Glesbygdssverige, hade denna ombudsmannakraft i sin generaldirektörsställning. Jag går så över till ett annat ämne som också nämnts tidigare. Trollhätte kanal är en trafikled med stort miljövärde. Den har stor livskraftsbetydelse för industrin, t.ex. Karlstad.

Till sist ett citat. Det är ingen önskedröm att ha lång väg till jobbet, men det ger alternativet att bo kvar om man måste byta arbete eller friare byta bostadsort i förhållande till ett nytt arbete. En förutsättning är att kommunikationerna är bra. Om hela Värmland ska kunna leva och sysselsättningen kunna öka så måste vägarna i länet förbättras. Det går inte att vänta 10 år, för då är flera orter avfolkade, varför det inte går att upprätthålla offentlig service. Om det inte blir en rejäl upprustning av vägnätet i länet de allra närmaste åren kommer det att förbli oklart hur bra det ska går för Detta är landshövding Ingemar Eliassons ord i senaste numret av tidningen Värmlands affärer. Jag tror att landshövdingar i de flesta län från Dalsland till Norrland skulle skriva under på landshövding Eliassons ord. Om Socialdemokraterna hade sökt stöd mot mitten och högerut hade svensk glesbygds regionala centrum samt storstädernas infrastruktur haft en möjlig framtid med ett långsiktigt hållbart transportsystem. Det är tråkigt att de inte har hörsammat inviterna. Det är synd för Värmland, och det är synd för hela övriga landet.

Fru talman! Efter talmannens vädjan i morse om kortare anföranden har jag halverat mitt anförande. Jag vill ändå börja med att säga att jag är glad att regeringen satsar 364 miljarder kronor på infrastrukturen fram till 2015. Det är en ansenlig summa pengar som kommer att bidra till att vägar och järnvägar får en bättre standard. Anledningen till att jag deltar i debatten är att jag under mina år i riksdagen agerat för att en ny bandel ska byggas mellan Kalix och Haparanda, den så kallade Haparandabanan. En sådan bandel kräver naturligtvis en fungerande övergång för järnvägstransporter mellan Haparanda och Torneå. Jag är av den uppfattningen att en ny sträckning är nödvändig för att rationella järnvägstransporter ska kunna ske mellan Norge, Sverige, Finland och Ryssland. En ny Haparandabana, tillsammans med Norra stambanan och Malmbanan bildar ett integrerat transportsystem via Finland och Barentsregionen. På sikt bidrar detta till att göra Norrbotten och Nordkalotten till en mer central och betydelsefull region i Europa. Länsstyrelsen i Norrbotten konstaterar att flera större svenska och finska basindustrier med verksamhet i de norra delarna av respektive land uttryckt sitt intresse för järnvägstransporter mellan länderna, under förutsättning att en effektiv järnvägsförbindelse mellan länderna skapas. Att intresset har ökat beror på den kraftigt ökade integrationen mellan finska och svenska basindustrier, bl.a. Avesta Polarit och Stora Byggandet av Haparandabanan skulle innebära en kraftig effektivisering av godstrafiken eftersom det skulle möjliggöra trafik med längre, tyngre och snabbare godståg. Bandelen skulle även bidra till utveckling av näringslivet med hänsyn till de naturresurser som finns inom Barentsregionen. Regeringen har i infrastrukturpropositionen nämnt Haparandabanan som en av de åtgärder som bör genomföras under perioden. Jag hoppas självklart att bandelen ska kunna bli verklighet så snart som möjligt, men jag förstår att det återstår en del utredningsarbete innan den kan förverkligas. Fru talman! Det gläder mig i alla fall att Banverket i Region Norr tagit omnämnandet av Haparandabanan på fullt allvar och begärt att få ett startbeslut för att kunna börja utreda förutsättningarna bl.a. för sträckningen och för att kunna göra en miljöprövning. Startbeslutet kan förhoppningsvis komma i början av nästa år. Mycket arbete återstår alltså, men det känns ändå som om första steget tagits för att bandelen ska kunna förverkligas. När bandelen ska byggas måste det också bli aktuellt med elektrifiering av hela sträckan från Boden över Kalix till Haparanda. Regeringen har angivit förutsättningar genom att i propositionen anvisa medel för järnvägssatsningar. Man har där avsatt 100 miljarder fram till 2015 enbart för järnvägssatsningar.

Fru talman! Jag ska prata om den ofullbordade vägen - väg 73, Nynäsvägen. Jag motionerade redan 1999 om denna väg. Den har sedan dess fått vänta på den kraftigt försenade infrastrukturpropositionen. I dag är motionen avstyrkt i en bilaga tillsammans med flera hundra andra motioner. I Stockholmsregionen finns en rad angelägna behov av vägutbyggnader. Till dem hör väg 73, den ofullbordade vägen. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk, och detsamma gäller för vägar. När väg 73, Nynäsvägen, byggdes ut till motorvägsstandard från Stockholm slutade den senaste etappen vid De återstående 22 kilometrarna till Nynäshamn består av en smal och krokig väg med många olycksdrabbade korsningar. Det är den här sträckan som är Nynäsvägens svagaste länk. Det var ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande som satte stopp för väg 73 och som ledde till den ofullbordade vägen. Nu inser de allra flesta att väg 73:s utbyggnad måste ges högsta prioritet. Till dem räknar jag Stockholmsberedningen, som i sin problemanalys från juni i år i största politiska enighet visade på behovet av väg 73. I ett frågesvar till mig har näringsministern i början av december i år sagt att det finns ett politiskt samförstånd om att väg 73 behövs och att väg 73 är viktig. Med hänvisning till vad som sagts från Stockholmsberedningen är jag säker på att Björn Rosengren får möta ett starkt regionalt samförstånd. Detta samförstånd, som säkert kommer till uttryck i Stockholmsberedningens betänkande den 15 januari nästa år, måste följas upp på statlig nivå. Då, i januari, kan Björn Rosengren kraftfullt visa sin uppriktiga mening för att fullborda väg 73. Skälen för väg 73 är många. Låt mig hänvisa till de viktigaste. Jag vill först peka på trafiksäkerheten. Stockholmsregionen är den enda region där antalet trafikdödade ökar sedan tre år tillbaka. Alla andra regioner visar en minskning. Till ökningen i Stockholmsregionen bidrar i högsta grad väg 73. Den aktuella vägsträckan hör till landets mest olycksdrabbade. Jag vill också peka på utvecklingen av Södertörn och Gotland. Näringslivet, handeln, turismen och de boende behöver bättre vardagsvillkor både i nutid och i framtid. För en utveckling som kan frigöra Södertörns slumrande resurser behövs denna väg. Att frigöra dessa resurser är ett regionalt intresse. Det kan bl.a. öppna för ett framtida boende i unik miljö i den överhettade bostadsmarknaden i Stockholmsområdet. Vägen underlättar företagens nyetableringar, och därmed kan man få bättre balans mellan mindre gynnade och mer gynnade kommuner. Allt detta gäller även för Gotland. Öns möjligheter till utveckling och bättre villkor är intimt förknippade med bättre vägar på fastlandet. Sjöfartsverket har nyligen klassat Nynäshamns hamn som ett riksintresse tillsammans med 27 andra hamnar i landet. Med en ny väg kan den planerade Norviks storhamn byggas ut till stora fördelar för oss alla. Fru talman! Nu gäller det att gå från ord till handling. Hittills har det varit som att klippa grisen: mycket skrik och lite ull, dvs. mycket tal om väg 73 men ingen finansiering. Men jag tar nu fasta på näringsminister Björn Rosengrens vilja till politiskt samförstånd om väg 73. Tar han och regeringen kraftfulla initiativ till att fullborda väg 73 kan de alltid räkna med moderaternas stöd. Men som sagt, fru talman: Finansieringen saknas fortfarande.

Fru talman! Mitt anförande kommer i den här följden att framstå som lite originellt. Jag är en av dem som inte kräver mer pengar till någonting utan är snarare beredd att bidra till att pengar kan bli över för andra satsningar. Jag kommer i mitt anförande att hålla mig till Citytunneln i Malmö.

Ett av argumenten för Citytunneln är behovet av att bygga om Malmö centralstation från den säckstation som den i dag är till en genomfartsstation. Delvis löser man säckstationsproblemet med Citytunneln, men det gäller bara den del av kollektivtrafiken som kan ledas in i Citytunneln. För godstrafiken kvarstår problemet. Allt gods måste genom Malmö, vända och gå tillbaka igen. Två andra argument som i propositionen förs fram som viktiga för Citytunneln är för det första att man stärker kollektivtrafiken genom två nya stationer i Malmö. Detta stärker inte kollektivtrafiken särskilt mycket. Möjligtvis stärker det en del av pendlingstrafiken. För det andra skulle Citytunneln bli en viktig länk och en förutsättning för möjligheterna att bygga ut den spårbundna kollektivtrafiken i hela Skåne. T.ex. hävdas att satsningar på vissa befintliga banor är helt beroende av Citytunnellösningen. Jag tror inte för en sekund på detta. Utan Citytunneln, säger man, erhålls inte den extrakapacitet som man behöver för att undvika trängselproblemen på Malmö centralstation. Ibland blir man trött när man jobbar politiskt. Vi har under tio års tid av regeringen, av regionen och av kommunen krävt att man ska plocka fram alternativa lösningar och på allvar titta på de andra möjligheter som finns att lösa problemen med både kollektivtrafiken och godstrafiken i Malmöregionen. Det har aldrig ens gjorts ett tappert försök, bara skilda försök utan någon egentlig ansträngning. I stället har man gång på gång lyft fram Citytunneln och sakta men säkert tvingat fram till den punkt där Citytunneln på grund av att inga andra utredningar är gjorda blir den enda lösningen. I den bästa av världar finns det pengar till det mesta. Min kritik mot Citytunneln är inte så hård att inte Citytunneln borde kunna byggas om vi hade haft alla andra miljarder som också skulle behövas för att bygga ut och lösa problem. Problemet med Citytunneln är inte Citytunneln i sig själv. Det stora problemet med Citytunneln är att den permanentar de största problemen. Undanträngningseffekterna med Citytunneln innebär att godstrafiken i, runt och genom Malmö kommer att kvarstå. Pendlingsproblemet kommer också att kvarstå i stora delar av regionen. Citytunneln kommer t.ex. inte att serva den stora pendlingstrafiken söderifrån. En av de största pendlingsorterna in till Malmö är Vellinge kommun. Därifrån kommer man inte att nå Citytunneln. Pendlingen kommer fortsättningsvis i huvudsak att ske med hjälp av bilar. Eftersom ingen annan alternativ lösning kommer att finnas tillgänglig kommer ett eventuellt negativt besked från miljöbalksprövningen att kraftigt försena all satsning på spårbunden trafik i regionen. De faktiska kostnaderna för Citytunneln är svåra att bedöma. Det finns uppenbara risker för stora fördyringar. Byggandet av metron i Köpenhamn, som anläggs på samma berggrund med ungefär samma förutsättningar som Citytunneln är tänkt att byggas med, visar på en 40-procentig fördyring. Merparten av kostnaderna kommer staten att få stå för. Det största problemet i Malmö i dag är godstrafiken genom stora delar av Malmös tättbebyggda områden. Citytunneln kommer inte att lösa detta eftersom godstrafiken inte kommer att gå i Citytunneln. I dag leds all järnvägstrafik över Öresundsbron via Kontinentalbanan i Malmö. Kontinentalbanan har en mycket olycklig placering där sex kilometer av banan - utpekad som en av de stora trafikfarorna i Malmö - passerar strax utanför fönstren där människor bor. Problem med buller, vibrationer och farligt gods berör cirka en tredjedel av Malmös befolkning. Utan tvivel är det godstågen som utgör det stora problemet. I dag trafikerar ca 80 godståg per dygn Kontinentalbanan. Med en medveten satsning på att föra över gods från väg till järnväg kommer med all säkerhet - och förhoppningsvis - godstrafiken att öka. Det finns dessutom en del andra orsaker till att vi kan förvänta oss en ökad mängd godstrafik på Kontinentalbanan. För det första innebär samgåendet mellan hamnarna i Malmö och Köpenhamn ett samutnyttjande av resurserna i regionen. Det kommer naturligtvis att leda till ett ökat användande av Kontinentalbanan för godstrafik. För det andra kommer den stora satsningen på ökad kapacitet för järnvägstrafiken som föreslås i propositionen att innebära att mer gods förs över till spårbunden trafik. Det är bra och viktigt, men det leder också fram till en ökad trafik på Kontinentalbanan. För att satsningen ska bli framgångsrik och bra ur miljösynpunkt borde det vara en självklarhet att satsa på de optimala lösningarna. Kontinentalbanan är en osedvanligt dålig lösning. För det tredje innebär den stora satsningen som görs vid Trelleborgs hamn, i storleksordningen 4-5 miljarder kronor, att kapaciteten för gods och persontrafik kommer att öka. Den spårbundna trafiken från Trelleborg har ingen annan väg att välja än Kontinentalbanan. För att den stora satsningen i Trelleborg ska bli framgångsrik krävs att flaskhalsproblemen undanröjs och att de malmöbor som redan i dag störs av buller och vibrationer får en lösning på sina problem. oktober i år sagt att i och med färdigställandet av Citytunneln finns det av kapacitetsskäl inte behov av ytterligare järnvägsförbindelser runt eller genom Malmö under överskådlig tid. Man skriver vidare att man därför anser att ett yttre godsspår runt Malmö endast kan bli aktuellt om kapacitetsproblem uppstår i framtiden. Banverket tar därmed ingen hänsyn till att en tredjedel av Malmös befolkning blir direkt berörd av en olycka med farligt gods. Samma banverk har i propositionen fått ett tilläggsuppdrag att komplettera Citytunneln med en ytterligare alternativ utformning i samband med miljöbalksprövningen. I det här fallet kan man verkligen tala om att låta räven vakta hönsen. Om riksdagen i morgon ger regeringen i uppdrag att bemyndiga Banverket att genomföra Citytunneln, kommer det för oss framöver att vara viktigt att se till att man i infrastruktursatsningarna på 100 miljarder kronor också tar hänsyn till situationen för den tredjedel av Malmös befolkning som är direkt störd och hotad av Kontinentalbanans sträckning.

Fru talman! Vi diskuterar bl.a. ett långsiktigt hållbart transportsystem, och då vill jag tala om Vänersjöfarten och dess problem. Jag är född i Vänersborg och bor där, och jag har i årtionden sett båtarna komma och gå på Vänern och Trollhätte kanal. Men på senare år har det blivit allt glesare mellan fartygen. Vänersjöfarten har på grund av snedvriden konkurrens under en längre tid tappat konkurrensförmåga mot andra transportslag, främst utländsk trailertrafik och järnväg. Samtidigt har godsvolymerna in och ut ur Vänerns omland stadigt ökat. Hittills i år har Vänertrafiken minskat med 8 %. Minskningen under senare år är så kraftig att den del av näringslivet i Vänerregionen som är beroende av sjöfarten känner oro för framtida möjligheter att leverera sina produkter eller ta emot råvaror. Totalt är tiotusentals arbetstillfällen beroende av en fungerande Vänersjöfart. De sjunkande godsvolymerna har tvingat Vänerhamn att dra ned på servicegraden och säga upp folk. Det är en farlig utveckling, eftersom Vänerhamn, när och om den negativa trenden vänder, riskerar att ej klara av att ta emot det gods som då anmäls för ut eller inlastning. Regeringen har upprepade gånger uppmärksammats på Vänersjöfartens ogynnsamma konkurrenssituation jämfört med andra transportslag, men inget händer. I riksdagens frågestund den 25 oktober i år sade näringsministern att Vänersjöfarten konkurreras ut av tåg eftersom tåg är billigare, men han förklarade inte varför tåg sedan några år tillbaka är betydligt billigare. I ett svar den 29 november på en skriftlig fråga säger han sedan att regeringen arbetar för att det ska råda likvärdiga konkurrensförutsättningar mellan olika transportslag. I samma frågesvar slår ministern även fast att rättvis konkurrens uppnås om skatter och avgifter för alla transporter speglar de samhällsekonomiska marginalkostnader som transporterna ger upphov till, vilket ingen motsäger. Tidigare i dag ställde min partikollega Johnny Gylling en direkt fråga till näringsministern om vilka åtgärder han tänkte vidta för att vända Vänersjöfartens negativa utveckling. Ministern svävade på målet och hänvisade till utredningar och betänkanden, och även till Vänerrådet. Han var mer tydlig i frågesvaret den 29 november, där han slog fast att regeringen för närvarande ej är beredd att vidta några särskilda åtgärder beträffande Vänersjöfarten. Näringsministerns hållning är motsägelsefull. Å ena sidan försäkrar han gång på gång att regeringen är intresserad av att Vänersjöfarten ska ha en framtid, säger sig arbeta för likvärdiga konkurrensförutsättningar mellan olika transportslag och hyllar principen om samhällsekonomisk marginalkostnad när det gäller rättvis konkurrens. Å andra sidan är han medveten om Vänertrafikens akuta problem, men låter dem förvärras, trots att satsningar på denna sjöfart i högsta grad ligger i linje med ett samhällsekonomiskt marginalkostnadstänkande. I likhet med näringsministern konstaterar Godstransportdelegationen att om samtliga avgifter för infrastrukturen anpassas till samhällsekonomisk marginalkostnad bör effektiva godstransportsystem kunna utvecklas på marknadens villkor. Men så är det definitivt inte i dag, och det med regeringens goda minne, dessvärre. Det transportpolitiska beslut som togs 1998 syftade bl.a. till att ge järnvägen goda utvecklingsmöjligheter, varför ett nytt banavgiftssystem infördes. Tillsammans med vissa andra förändringar innebar det en årlig kostnadsminskning för järnvägen med 780 miljoner kronor. När banavgifterna på detta sätt sattes under marginalkostnadsnivån innebar det en stor konkurrensfördel för järnvägen som Vänertrafiken ej kompenserades för, vilket omgående fick negativa effekter för densamma. T.ex. förde Stora Enso över allt sitt gods till järnväg. De båda för Vänersjöfart specialbyggda containerfartygen "vänerskyttlarna" tappade därvid marknad och är i dag sålda till Nederländerna. Ahlmark Lines i Karlstad har i dag endast två fartyg mot tidigare fem i linjetrafik till England och Spanien. Enligt Vänerrådet kostar olja i dag 19 kr mer per ton att frakta på köl än på den subventionerade järnvägen. 2000 och innehöll flera åtgärder för en stärkt Vänersjöfart. Bl.a. skulle staten bidra med halverade lotskostnader. Men i stället för sänkning har lotsavgifterna höjts med 50 % trots 40-procentig rabatt för passage av Trollhätte kanal. Det enda förslag som fått någon praktisk betydelse är bildandet av Vänerrådet, där regeringen tillsköt 5 miljoner kronor under en treårsperiod. Vänerrådet ska ta initiativ till åtgärder som stärker Vänerregionen, Vänersjöfarten och den regionalekonomiska utvecklingen. Näringsministern har uttalat att bildandet av Vänerrådet var det viktigaste förslaget som lades fram i Vänerutredningen. Dock har han ej brytt sig om rådets synpunkter på Vänersjöfarten eller dess varningssignaler om densamma. Regeringen kan inte längre undandra sig sitt ansvar för Vänertrafikens utveckling genom att flytta över detta ansvar till Vänerrådet och tro att rådet av egen kraft ska kunna vända sjöfartens negativa utveckling.

Samtidigt visar utredningar att det är just inlandssjöfarten som kan bidra till en sådan utveckling. Det har man klart för sig nere i Europa, där man satsar på att flytta gods från vägarna till kanaler och floder. Med regeringens politik är utvecklingen den motsatta i Sverige. För Vänerregionen kan den uteblivna satsningen på Vänersjöfarten bli förödande.

Investeringarna i hamnverksamheten i Vänern bör koncentreras till några moderna godsterminaler med bra infrastruktur för såväl båt som lastbil och järnväg. När det gäller inre vattenvägar är det intressant att konstatera att EU-kommissionen har lagt fram flera förslag för att minska godstrafiken på väg. Bl.a. har man godkänt ett österrikiskt program för att öka handelstrafiken på Donau. Målet är att mellan år 2001 och 2005 föra över 3 % eller 2,5 miljoner ton av den internationella godstrafiken genom landet från lastbil till båt till en kostnad av 1 miljon euro per år. Här borde det finnas utrymme för regeringen att agera för att förbättra Vänersjöfartens konkurrensförmåga samtidigt som den vägbundna godstrafiken minskar. Slutligen, fru talman, sade näringsministern tidigare här i dag att han vill avvakta vad som kan falla ut av beredningen av Godstransportdelegationens betänkande innan han eventuellt agerar för Vänersjöfarten. Om Godstransportdelegationens betänkande över huvud taget utmynnar i regeringsförslag beräknas detta tidigast kunna ske om ett år. Vänersjöfarten, som är i kris nu, kan inte vänta. Akuta åtgärder krävs. Vänerrådet, som näringsministern så ofta hänvisar till, har föreslagit ett statligt stöd på 20 kr per ton för sjögods på Vänern till dess att mer långsiktiga åtgärder vrider konkurrenssituationen rätt.

Fru talman! Varför behövs det ett obligatoriskt fritidsbåtsregister? Jo, därför att vi med ett sådant kan öka sjösäkerheten, lättare identifiera stöldgods och miljöförorenare, lättare få tag i bråkstakar på sjön och avslöja ekonomiskt fiffleri. Med en tydlig och enkel siffer och bokstavsmarkering på större fritidsbåtar - man brukar dra en gräns vid sju meter och 14 hästkrafter - underlättar man för sjöpolisen, för sjöräddningen, för kustbevakningen, för de hamnansvariga och för alla oss andra som vistas på, vid eller i havet. Det gäller inte minst också fauna och flora. Denna fråga är ett sorgebarn i den här riksdagen. Jag själv har motionerat om den sedan 1995. Det fanns ett obligatorisk fritidsbåtsregister i slutet på 1980-talet som fungerade utmärkt. Det försvann 1992 i och med den borgerliga regeringen. Sedan har vi inte kunnat återupprätta detta obligatoriska register av en mängd underliga - som jag ser det - skäl. Vi kan börja vid 1998 års budgetproposition. Då fanns ett socialdemokratiskt kongressbeslut om att inrätta ett obligatoriskt fritidsbåtsregister. Det gjorde att vi också här i riksdagen hade en tydlig majoritet för ett sådant. I regeringens budgetproposition skrev man att man skulle se till att komma tillbaka med ett förslag om registrering av fritidsbåtar. Med det lät vi oss nöja i den här majoriteten, och yrkade inte på någon reservation. Men det kom inget förslag. Under våren 1999 när jag tog upp detta i en frågestund med näringsminister Rosengren så hade han mage att stå i denna talarstol och säga: Nej, något sådant register blir det inte. Han såg lite frågande ut, och jag tog det till intäkt för att han kanske inte kände till frågan så väl. Året efter - vid budgetpropositionen hösten 1999 - sade man: Jo, nu kommer vi med ett sådant här register. Man sade att man nog också skulle ha med en obligatorisk ansvarsförsäkring för ägare av fritidsbåtar. Det hände ingenting. I budgetpropositionen förra året sade man att man fortsatte dialogen med försäkringsbranschen, som inleddes 1999, och att man var stärkt i sin uppfattning att ett allmänt fritidsbåtsregister skulle bygga på ett frivilligt register. Det hände fortfarande ingenting. Nu har vi budgetpropositionen i år där man säger att regeringen fortsätter dialogen från 1999, att fritidsbåtsregistret ska bygga på det frivilliga registret och att regeringen avser att tillsätta en särskild utredare för detta. Då undrar man: Hur är det fatt egentligen? Så där kan man väl inte göra. Man kan väl inte år efter år säga att man ska återkomma och sedan plötsligt säga att nu behövs det nog en utredare, särskilt då det har funnits ett register en gång. Det är inget nytt och inget märkligt. Det är väldigt enkelt att administrera och väldigt effektivt. Det här är, som jag ser det, inte bara anmärkningsvärt, allvarligt och pinsamt, det är rent av skandalöst. Därför yrkar jag, fru talman, bifall till reservation Jag menar att vi nu borde bilda en majoritet för förslaget här i riksdagen. Det finns en tyst majoritet för det. Jag är ganska säker på det. Men tyvärr har vi år efter år trott på att regeringen ska klara av det här, men det har man inte gjort. Därför tycker jag att det nu är dags att helt enkelt kräva ett obligatoriskt register. Det finns en annan fråga i betänkande TU2 som handlar om olika transporter. Där har jag en motion om cykling. Det är också en i olika sammanhang återkommande motion från min sida. Jag är en glad cyklist, tycker att cykling är oerhört viktigt, och jag vet att det är det optimala transportmedlet. Därför vill jag rekommendera alla att använda cykeln där den är lämplig, och det är den förfärligt ofta. Det kan vi numera se efter den nationella strategin som Vägverket tillsammans med bl.a. Kommunförbundet tog initiativ till. I den säger man att 12 % av alla resor görs med cykel. Det är inte mycket om man ser bakåt i tiden, för på 50-talet utfördes ungefär 60 % av transporterna med cykel. Det som är väldigt viktigt att tänka på är att över hälften av alla bilresor som vi gör är kortare än fem kilometer. I tätorter är det ännu fler. Det är alltså 70 80 % som handlar om bara tre fyra kilometer, typiska cykelavstånd. Då menar jag att för att vi ska förbättra folkhälsan och för att vi ska ha ett långsiktigt hållbart transportsystem måste vi satsa mer på cyklingen. Vi måste gå tillbaka till det här fantastiska transportmedlet och se till att använda det betydligt mer frekvent, framför allt i storstäderna. För det behövs bättre cykelbanor, och de ska helst vara avskilda från bilvägbanan. Men går inte det ska man ha en särskild cykelfil, och den bör vara minst en meter bred för att den ska fungera på vägar. Då tänker jag även på landsbygden, där jag själv bor och där vi har väldigt dåliga möjligheter att ta oss fram på cykeln på ett säkert sätt. Nu finns det ju ett länstransportanslag till cykelbanor och därmed möjligheter att bygga ut dem. Det är jättebra med den cykelstrategi som Vägverket har kommit fram till. Jag hade i min motion yrkat på en nationell handlingsplan, och man kan säga att det nästan är samma sak som Vägverkets strategi. Men jag ville att regeringen mer aktivt skulle gå ut och visa på de åtgärder som behövs direkt och kunna initiera mer cykling. Vi har ett dystert facit över olyckor. Det är 50 cyklister per år som dör och 5 000 som skadas. Det är allvarliga siffror. För att öka cyklingen måste vi komma till rätta med de här problemen, som den övriga trafiken ofta utgör för cyklingen.

Fru talman! I dag firar vi Lucia, en ljusets högtid. Jag ser också äntligen ljuset i tunneln när jag tar del av trafikutskottets betänkande vad gäller utbyggnad av väg 73, sträckan Älgviken-Fors, till en fyrfältsväg med mitträcke. Väg 73 är en av landets mest olycksdrabbade vägar. Bara under oktober och november i år inträffade inte mindre än tre dödsolyckor. De 22 kilometrarna mellan Älgviken och Fors är en smal, krokig och mörk väg med intensiv trafik. Nollvisionen kräver en ökad trafiksäkerhet på denna sträcka. Det finns ett brett samförstånd i hela regionen om att bygga ut väg 73. Under många år har det varit en prioriterad fråga för Nynäshamns kommun. Opinionen för fyrfältsväg har i min kommun vuxit till en folkrörelse. Men trots den starka opinionen har länsstyrelsen ännu inte prioriterat vägutbyggnaden i den regionala investeringsplanen. Regeringen har gett ett särskilt uppdrag till Vägverket att ta fram en arbetsplan för utbyggnad av väg 73. För att snabba på processen har Vägverket dessutom tilldelats 5 miljoner kronor. Nu finns pengarna, och nu behövs prioriteringen. Fru talman! Regeringen tillsatte för ett år sedan Stockholmsberedningen med företrädare för samtliga riksdagspartier. Den ska den 15 januari 2002 lämna ett andra delbetänkande som kommer att innehålla väl förankrade förslag till och prioriteringar av infrastruktur i och i anslutning till Stockholmsregionen. Jag vill erinra om att beredningen redan i sitt första delbetänkande prioriterade väg 73. I tisdags kunde vi läsa i Nynäshamns Posten att Nynäshamns hamn hör till de hamnar som Sjöfartsverket bedömer vara av riksintresse. Hamnar av riksintresse måste ha en sjöfart vars trafik överstiger 1,5 miljoner ton eller 200 000 passagerare per år. Nynäshamn har tack vare Gotlandstrafiken över en miljon passagerare per år och uppfyller alltså kraven med råge. Det kräver en utbyggd väg. Den ökande handeln med staterna runt Östersjön gör att sjöfarten ökar. Stockholms hamn har långtskridande planer på en ny hamn, Norvik i Nynäshamn, som kan avlasta Stockholm. Då behövs vägen ännu mer. Vi i Nynäshamn är beredda att ta vårt ansvar för att öka bostadsbyggandet i regionen. Det finns goda förutsättningar för både attraktiva bostadsområden och företagsetableringar. Kommunen har en vision att fram till 2010 öka kommuninvånarantalet med 5 000. Då behövs vägen. Fru talman! I dag finns egentligen inget alternativ till väg 73. Nästan 5 000 personer pendlar dagligen till sina arbetsplatser utanför kommunen. Kollektivtrafiken - pendeltågen - går sällan, är alltför ofta försenade och tar lång tid. Många tar därför bilen för att vara säkra på att kunna sköta sitt arbete. En utbyggd väg 73 och en tillförlitlig kollektivtrafik är inte ett intresse enbart för oss i Nynäshamn. Gotlandsfärjans nordligaste hamn och med expansionsmöjligheter i kommunen är det ett intresse för hela Stockholmsregionen och riket. Fru talman! Jag är glad över regeringens infrastrukturproposition och trafikutskottets betänkande och yrkar därför bifall till utskottets förslag till beslut. Jag förutsätter att Stockholmsberedningen, länsstyrelsen och Vägverket i Stockholm kommer att högprioritera väg 73 så att den byggs nu.
Fru talman! Jag tror att de flesta här i kammaren är väl medvetna om behovet av att rusta upp väg 73. Åtminstone vi i trafikutskottet har blivit utsatta för otaliga uppvaktningar i frågan. De flesta av oss har väl ett antal gånger åkt väg 73 och kunnat konstatera behovet där. Så jag tror att vi är väldigt överens om behovet. Men det är som sagt inte riksdagens sak att besluta om varje enskilt vägprojekt. Eva Arvidsson nämnde ju själv Stockholmsberedningen, som jobbar med frågan. Efter att ha varit i kontakt med både Stockholmsberedningen och Vägverket känner jag mig väldigt säker på att vägen kommer att byggas så fort planeringsprocessen och den miljöprövning som alltid måste göras i ett sådant här fall är avslutad.
Fru talman! Jag anser också att väg 73 passar in i de insatser som Stockholmsberedningen föreslår för att bl.a. uppnå ökad samordning mellan de olika trafikslagen och ökad effektivitet i det befintliga transportsystemet. Det handlar också om tillräcklig spårkapacitet och ökad satsning på kollektivtrafiken. Vidare handlar det om att ha tillräcklig vägkapacitet mellan norra och södra regionen och om förbättringar av transportsystemet som leder till att det skapas fler platser som är attraktiva för etablering av bostäder och arbetsplatser. Jag instämmer alltså. Jag ser också med spänning fram emot delbetänkandet som kommer i januari.

Fru talman! Det har framgått av diskussionen i dag att det finns många olika problem i vårt land när det gäller kommunikationerna. Det är inte så lätt med timmerforslingen i norra Värmland eller vintervägarna i Norrbotten. Men jag måste nog få framföra att det inte är så alldeles lätt att vara stockholmare heller. Det finns en och annan i kammaren som möjligen är av en annan åsikt, men dagens debatt, som till stor del tangerat trafiksituationen i Stockholm, borde ändå rimligen ha givit de närvarande riksdagsledamöterna åtminstone en svag aning om att det finns trafikproblem även här i staden - om än inte så mycket tjälskott och rasande vägkanter. Det är nämligen så att drygt all den arbetstidsförkortning som övriga landet haft under efterkrigstiden har för stockholmarna gått åt för att sitta på arbetsresor, detta trots att stockholmarna till stor del åker kollektivt till jobbet. Arbetsresorna i rusningstiden bedrivs till drygt 70 % med kollektiva färdmedel. Det är europeiskt rekord. Vår besvärliga trafiksituation tog den socialdemokratiska regeringen fasta på i slutet av 80-talet, och efter en utredning av bl.a. det nyrekryterade statsrådet Karlsson initierade man åtgärder för en bättre trafiksituation. I gemensamma förhandlingar togs förslag fram, och de var klara i slutet av september 1991. Planerna fick godkänt av de inblandade parterna, inklusive statsmakterna. Ensidigt bröt den likaledes socialdemokratiska regeringen uppgörelsen i februari 1997, något som Per-Richard Molén påpekade i sitt anförande i förmiddags. Jag förstår om kammaren tycker att jag vid olika tillfällen tjatar om detta. Det är riktigt. Jag tjatar om detta. Det gör jag för att regeringen ensidigt bröt en uppgörelse och därefter inte har velat medverka till en bättre, eller ens en ny, lösning av Stockholms trafikproblem. Initiativ av olika slag dödas och begravs i nya utredningar. Så är det ju den här gången också, även om man den här gången kallar det för Stockholmsberedningen. Möjligen kan man säga att uppfinningsförmågan är som bäst vad avser att hitta på nya namn på de olika utredningarna. Nog trodde vi väl alla att när den sägenomspunna infrastrukturpropositionen skulle komma skulle också frågan om Stockholmstrafiken komma ett steg, och gärna ett stort steg, närmare sin lösning. Sedan i september 1991 har ju inte situationen på Stockholms gator och trafikleder blivit bättre. Och problemen var stora redan då. För tågtrafiken var problemen då som nu särskilt stora. Inte sedan 1870 talet har man byggt ut den allmänna tågkapaciteten över östra Mälaren. Med undantag för T-banespår som kom till på 50 och 60-talen finns det ingen järnvägsförbindelse över Mälaren förrän man är borta vid Nu utgör den spårbundna trafiken i Stockholms centrala delar ett allvarligt lokalt, regionalt och nationellt trafikproblem som måste få en snar lösning, säger utskottet. Vad gäller vägtrafiken kan riksdagens ärade ledamöter bara titta ut genom fönstren härifrån på Helgeandsholmen för att kunna konstatera att vägtrafikproblemen nu är i kapp och nära nog förbi tågtrafikens problem. Så blir det när man från den socialdemokratiska regeringens sida låter problemen ligga olösta under tio års tid. Vad erbjuder då propositionen Stockholmsregionen? Den erbjuder inga vägar, men väl nya avgifter i olika skepnader. Vi ska betala för att staten under 130 Stockholm. Man säger att det, enligt utskottets mening, kräver lokal medfinansiering. Sedan har vi detta med trafikavgifter i form av trängsel och miljöavgifter. Det tycker regeringen är besvärligt och komplicerat. Det kräver nämligen ett riksdagsbeslut. Det är i juridisk mening en skatt att införa trängsel och miljöavgifter. Av propositionen framgår dock inte i vilken mening det inte skulle vara en skatt. Socialdemokraterna vill att döma av uttalanden av både statsråd och kommunalpolitiker i Stockholm, bl.a. den socialdemokratiska gruppledaren i fullmäktige Annika Billström, införa trängselavgifter, alias lokala bilskatter. Nu önskar de ge Stockholmsberedningen i uppdrag att utreda dessa biltullar eller trängselavgifter. Det är ett oeftergivligt krav, skrev Billström i en debattartikel under hösten. Det är väl inte osannolikt att regering ser till att det blir det första slutförda resultatet av Stockholmsberedningens arbete. Regeringens attityd till Stockholm har ju under denna mandatperiod präglats av att man vill lägga alltmer av skuld och pålagor på stockholmarna. Genom att snåla på stödet till vägarna ser man bl.a. till att det inte går att bygga så många bostäder i nya exploateringsområden. I stället åstadkommer man att stockholmarna får allt längre trafikköer. Och ska de få bättre spårtrafik ska de minsann betala. Skulle stockholmarna vilja använda bilen ska de beskattas ytterligare för det i särskilda taxor för stockholmarna. Jag säger: Hu! Rentav har socialdemokraterna i Stockholms fullmäktige, och nu senast genom trafikutskottets ordförande här i kammaren i morse, försökt att avsiktligt misstolka de moderata ställningstagandena i utskottet genom att man har försökt att göra gällande att Moderaterna har en med Miljöpartiet sammanfallande inställning till de s.k. trängselavgifterna. Fru talman! Uppenbarligen är en stor del av Sveriges medborgare, bortåt en fjärdedel tror jag, den fjärdedel som bor i Stockholmsregionen, värda en avsevärt bättre regering är den som Socialdemokraterna nu erbjuder.

Fru talman! Det är en väldigt märklig historiebeskrivning som Skårman ägnar sig åt när han säger att vi socialdemokrater ensidigt bröt Dennisöverenskommelsen. Det här var ju faktiskt en överenskommelse som bröt samman, och det var flera partier som lämnade. Det var nog minst lika mycket Moderaternas fel som Socialdemokraternas att det sprack. Sedan är jag den förste att beklaga att överenskommelsen inte kunde genomföras fullt ut. Men det är en väldigt falsk historiebeskrivning att lägga hela skulden på oss. Moderaterna har haft makten i både landsting och kommun, och inte har jag sett mycket till krafttag när det gäller att komma överens om hanteringen av vilka infrastrukturprojekt som ska göras. Det enda som jag som utomstående, som inte varande stockholmare, har sett att ni har lyckats enas om och åstadkomma är byggandet av en del cykelbanor. Och det är väl bra, men jag tror inte att det räcker för att lösa Stockholmsregionens problem. Det vore nog därför klädsamt om Skårman gick hem till sina partivänner och tog tag i denna fråga och drev fram den till beslut i Stockholm. Det är ju ändå ni stockholmare som måste bestämma er för vilka lösningar som ni vill ha. Och jag hoppas att Stockholmsberedningen kan komma fram till det. När det gäller trängselavgifter så läs betänkandet. Ni har faktiskt en gemensam reservation med Miljöpartiet, där ni tycker att det ska räcka med enkel majoritet för att införa trängselavgifter. Vi från Socialdemokraternas sida tycker att det är ett så stort beslut, så att om man ska införa trängselavgifter ska det vara kommunens eget beslut, och det ska också fattas med bred majoritet.
Fru talman! Jag följde mycket nära utvecklingen natten den 6 februari 1997 när Dennisöverenskommelsen bröts, och jag vet mycket väl att det var regeringens förhandlare som bröt den. Jag kan möjligen hålla med om att Centerpartiet var med på denna resa. Men Centerpartiet var å andra sidan inte alls deltagare i Dennisöverenskommelsen. Den enda av de avtalsslutande parterna som bröt Dennisöverenskommelsen var regeringen som företrädare för staten. Vad regeringen har föreslagit är naturligtvis som jag redovisade här att Stockholm ska vara med och betala på olika sätt. SJ:s investeringar som i övriga landet betalas av staten och kringfartsleder som i övriga landet betalas av staten säger man är något som Stockholm ska vara med och betala. Jag tycker att det är klokt av Stockholms kommunala företrädare att de inte går på alla dessa försök att få Stockholm att betala. Och jag hoppas verkligen att vi inte heller ska behöva vara med och betala trängselavgifter på det sätt som nu föreslås i utskottsbetänkandet.
Fru talman! Jag vill börja med att rätta till en felsägning. Det är vi socialdemokrater som tillsammans med Vänsterpartiet har reserverat oss när det gäller frågan om trängselavgifter. Men Moderaterna har lika fullt en skrivning tillsammans med Miljöpartiet och andra. Jag ska återvända till Dennisöverenskommelsen. Här står nu Skårman och talar väldigt kraftfullt mot trängselavgifter. Men vi som har läst Dennisöverenskommelsen ser att den innehöll biltullar. Och om man ska göra historieskrivningen rätt så var det väl huvudorsaken till att överenskommelsen inte fullföljdes? Det var ju i slutändan, som de gamla biltullarna var utformade, egentligen inget parti som ville ha det systemet. När man lyssnar på Skårman kan man nästan tro att Moderaterna önskade dessa biltullar, eftersom de så hårt angriper oss för att vi inte genomförde dem. Sedan framställs detta som att vi socialdemokrater skulle vilja att stockholmarna själva betalar alla infrastruktursatsningar i Stockholm. Så är det ju inte. Vi har ju anslagit pengar i infrastrukturpropositionen även till satsningar i denna region. Sedan är det naturligtvis alltid så att när man går in i en stadskärna och gör infrastrukturinvesteringar, oavsett om det är i Stockholm eller i någon annan stad, måste det göras en fördelning av vad som är kommunala investeringar och vad som är statliga investeringar.
Fru talman! Den som har studerat Dennisöverenskommelsen vet att vi till sist accepterade ett slags tullar för Stockholmsområdet för att vi skulle få vägar. Nu får vi trängselavgifter men inga vägar. Det är problemet. Detta visar på regeringens allmänna inställning till Stockholmsregionen, att ålägga nya pålagor och nya skatter men inte åstadkomma någonting i form av vägar. Jag tror att det för alla andra delar av landet finns konkreta förslag i den här överenskommelsen. Men det enda konkreta som finns för Stockholm är trängselavgifter. Jag vet inte hur mycket Enköping behöver betala för järnvägen i Enköping. Uppenbarligen menar man att Stockholm borde betala för att SJ inte har byggt ut järnvägen genom centrala Stockholm på 130 år. Stockholm är med och betalar för Södra länken. Vem har betalat kringfartslederna i hela Östergötland och i de andra delarna av Sverige där man har gjort kringfartsleder? T.ex. Västerleden skulle inte gå genom centrala Stockholm. Fru talman! Jag tror att vi måste ha en regering som inte har den här fientliga inställningen till Stockholm utan som har samma positiva inställning till Stockholm som till övriga landet. Det är det som vi behöver för att få en bättre samhällsutveckling i vårt land.

Fru talman! Vi socialdemokrater från Stockholmsregionen har väckt en ganska omfattande motion om trafiksituationen i Stockholm. Jag tänker här och nu inte beröra alla de olika delar som tas upp i motionen för att beskriva den situation som råder här. Det är inte en åtgärd som behövs. Det är fler. Det som jag tänker belysa lite grann är vikten av en fungerande kollektivtrafik. För att minska bilåkandet måste vi ha en fungerande kollektivtrafik, och den måste vara attraktiv. Människorna måste kunna lita på att tunnelbanan, bussar och pendeltåg fungerar och att de går enligt de angivna tidtabellerna. Tyvärr är det inte så nu, utan punktligheten i trafiken har minskat drastiskt. Förseningarna är inte bara stressframkallande för resenärer som drabbas av dem. De är också stressframkallande för dem som jobbar inom trafiksektorn. Det innebär också stora kostnader för samhället. Stockholmsregionen och att vi kan uppfylla de transportpolitiska målen och inte som nu att vi rör oss bort från dem. Och kollektivtrafiken blir ju inte bättre i Stockholm om man sänker skatterna. Utskottet skriver i betänkandet att man har förståelse för Stockholmsregionens problem och hänvisar till Kollektivtrafikkommittén och Stockholmsberedningen samt förutsätter att de frågor som tas upp av motionärerna kommer att utredas i dessa kommittér. Fru talman! Jag förstår att vi inte kommer längre i denna fråga i dag. Men jag skulle ändå vilja betona nödvändigheten av att kollektivtrafiksatsningarna kommer i gång snabbt och att de inte förhalas. Fru talman! En annan fråga som berörs i betänkandet är Bromma flygplats. Inger Segelström har fogat ett särskilt yttrande till betänkandet som följer upp den motion som väckts av några av oss Stockholmsledamöter. Bromma flygplats är en segdragen historia. Det är ett politiskt svek att Bromma ännu inte avvecklats. Flygplatsen borde för länge sedan ha lagts ned av miljö och bullerskäl, av tillgänglighetsskäl och, inte minst, av säkerhetsskäl. Att sedan Stockholms stad behöver marken där flygplatsen är belägen gör inte argumenten för att Bromma inte skulle avvecklas mindre så att säga. Jag förstår att de boende i området har tappat förtroendet för politiken genom den här segdragna historien. Sedan, fru talman, ska jag säga några ord om Gotlandstrafiken, som också har varit en segdragen historia. Jag hoppas innerligt att Gotlandstrafiken nu får en långsiktig lösning som medger förutsägbarhet för alla berörda parter och att beslut fattas snart och inte fördröjs. Mycket av det som läggs fram i den senaste utredningen från augusti 2001 är kloka förslag till åtgärder. Det finns dock en formulering på s. 116 i betänkande TU1 som jag har hakat upp mig på: "Utskottet finner också att förslaget om rabatterat biljettpris året runt för gotlänningar är av vikt för att man skall nå en utjämning av transportnackdelarna." Jag håller med om att det är viktigt att ha den här rabatten för gotlänningarna året runt. Men för den skull får vi inte glömma bort att Gotland är en turistö och ett paradis för många s.k. vinterfastlänningar som har sina sommarställen på ön. Åtskilliga personer pendlar mer eller mindre regelbundet till ön med båt. I dag finns det rabattsystem även för dessa personer, som alltså inte är skrivna på Gotland. Dels kan man köpa årsvisa rabattkort för såväl person som bil och hytt. Dels kan man köpa årskort. Utan dessa rabattmöjligheter skulle många säkert dra sig för att ofta besöka Gotland, vilket skulle vara mycket negativt. Jag förutsätter därför att möjligheter till rabatterade resor också för icke gotlänningar finns även i framtiden. Fru talman! Det kan ju vara så att Gotlandsrabatten regleras i avtal med staten och att den rabatt som jag här åberopar regleras i annan ordning. Jag vill ändå peka på vikten av att det prismässigt måste vara överkomligt att resa till och från Gotland, inte bara en gång om året utan ofta - även för icke gotlänningar. Jag avslutar med att säga som man säger på Gotland: Gotland behöver dig.

Fru talman! Sylvia Lindgren menar att Stockholm ska höja skatten. Det är väl därför som man har den ekonomiskt negativa inställningen till Stockholm och kräver att Stockholmsområdet ska betala mer än andra kommuner i landet för investeringarna. Men gör man det blir det mindre pengar över för att investera också i kollektivtrafiken. Vad gäller Bromma flygplats finns det ett område i Storstockholmsregionen där de kringboende är positiva till flygverksamheten, och det är i Bromma. Överallt annars är man negativ till flygverksamheten. Vad regeringen och också Socialdemokraterna i stadshuset har misslyckats med är att plocka fram ett alternativt ställe för Stockholms andra flygplats, något som behövs bl.a. med anledning av reservflygplatsbehovet.
Fru talman! Vad vi talar om i motionen, och som vi talat om vid åtskilliga tillfällen, är naturligtvis att man redan nu - ja, det är t.o.m. hög tid att göra det - måste göra sig beredd på att en avveckling av Bromma flygplats ska komma till stånd. Bromma är nämligen inte lämpligt som flygplats. Carl-Erik Skårman vet precis lika väl som jag att större flygplan numera landar där, att det ofta är landningar där och att många människor trafikerar Bromma. Också dessa ska därifrån. Trots att Bromma ligger betydligt närmare Stockholms innerstad än vad t.ex. Arlanda gör tar det i dag mycket längre tid att åka från Bromma än det tar att åka från Arlanda, inte minst beroende på Tranebergsbron och de dåliga kommunikationerna från Bromma. Detta är bara ett av skälen. Att vi behöver marken är ett annat skäl. Carl-Erik Skårman kan väl ändå inte blunda för hur det ser ut när det gäller kollektivtrafiken i Stockholm. I stort sett varje dag åker jag med tunnelbanans gröna linje. Det är åtskilliga gånger som tunnelbanan inte går på grund av vagnfel, signalfel, växelfel osv. Situationen där är lam. Det är - tyvärr - inte Socialdemokraterna som styr vare sig i Stockholms kommun eller i Stockholms landsting, men där kan vi förhoppningsvis få en förändring vid valet 2002.
Fru talman! Socialdemokraterna har uppenbarligen inget alternativt läge för en andra flygplats i Stockholm. I så fall hade vi säkert fått höra om det i dag här. Det är bullret som kan vara störande i Bromma. Men det beror inte på om flygplanen är stora eller små, utan det beror på hur motorerna ser ut. Kring Bromma finns det faktiskt i dag en majoritet för att ha kvar flyget. Ingen annanstans i Stockholmsregionen finns det någon befolkning som är beredd att acceptera en flygplats. Eftersom Stockholm inte får det stöd för den förbättrade trafiksituation som behövs för att storstaden ska fungera, fungerar kanske inte heller infarten från Bromma till Stockholms stad så särskilt bra. Det behövs en västerled. Det vore ett uppdrag för regeringen att vara med och finansiera, så att vi slipper den stora anhopning av biltrafik i inre Västerort som finns i dag.
Fru talman! Det råder väl ingen tvekan om vad många tycker i Bromma och, inte minst i Minnebergsområdet - som också byggdes en gång i tiden i tron att det skulle bli en avveckling av Bromma. I dag smeker flygplanen mer eller mindre hustaken i Minneberg. Jag har läst artiklar, inte minst nu i höst, om att många som har trädgård där ute inte vågar äta de äpplen som växer i trädgården beroende på den miljöförstöring som pågår där. Bromma är inte lämpligt som flygplats med den ordning som är i dag. Dessutom är det svårt med tillgängligheten när det gäller Bromma, beroende på att våra stadsdelar och vår kärna ser ut som de gör. Det tror jag faktiskt att Carl-Erik Skårman är väl medveten om.
Fru talman! Jag håller med om den sympatiska pläderingen för en avveckling av Bromma, som torde vara enklare nu när X 2000-trafiken till Malmö och Göteborg har utvecklats och borde kunna ta merparten av de resenärer som i dag angör Bromma för att ta sig till och från Stockholm. Det finns en reservation som stöds av Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet och som handlar om en snabbavveckling av Bromma. Jag undrar om den plädering som gjorts här från talarstolen är tillräckligt stark för att man ska kunna stödja reservationen.
Fru talman! Det är viktigt att beredningen får möjligheter att se över detta. Vi har, som sagt, en egen motion om detta. I det läget yrkar jag inte bifall till någon motion som inte kommer från Socialdemokraterna. Men jag tycker att det är oerhört viktigt att aktivt jobba för att Bromma som flygplats ska avvecklas.
Fru talman! Jag tror inte att de människor som störs av flygtrafiken kring Bromma bryr sig särskilt mycket om från vilket parti motionen kommer. Det väsentligaste är väl om avvecklingen kommer till stånd eller ej - om vi nu menar allvar med att vi ska minska de olägenheter som flygtrafiken där innebär.
Fru talman! Jag håller med Karin Svensson Smith om det. Det är inte bara ett år som vi har pläderat kring den här frågan, utan det har vi gjort vid oerhört många tillfällen. 1945 kom de första klagomålen i ärendet, så det här är definitivt inte någon ny fråga för oss stockholmare.
Fru talman! Sylvia Lindgren talade så vackert om Gotland. Man kan ta flyget från Gotland till Bromma, och om man har en bil där kan man faktiskt ta sig från Visby till Stockholms centrum på en timme. Varför inte kombinera Gotlandstrafiken med Bromma flygplats? Jag har varit med och stridit för Bromma flygplats under många år, och vi lyckades genom att det blev borgerlig majoritet i Stockholm att behålla Bromma flygplats. Jag tycker att vi nu inte bara ska behålla och bevara Bromma, utan nu ska vi utveckla Bromma flygplats. De första stegen är redan tagna. Vi har fått bort skolflyget därifrån så att man kan ha ett flyg passar samman med affärsflyg och vissa intressanta linjer. Jag kan inte förstå varför socialdemokraterna envisas med att säga att man ska avveckla Bromma flygplats när så många fortfarande använder Bromma. Det finns en ökande trafik, och snart är Bromma den tredje största flygplatsen i Sverige. Det är paradoxalt att några stycken är emot Bromma, men resten av socialdemokraterna stöder Bromma flygplats och använder den flitigt. Jag tror att herr statsministern flyger därifrån rätt ofta. Jag skulle vilja föreslå: Titta på sambandet Gotland och Bromma flygplats.
Fru talman! Jag vill säga till Birgitta Wistrand: Jag tycker väldigt väldigt mycket om Gotland. Men det innebär inte att jag tycker att Bromma flygplats ska finnas kvar för gotlänningarna. Jag talade tidigare om båttrafik och rabattkort. För dem som åker ofta till Gotland, och jag tillhör dem, är det inte flyget något alternativ. Prisskillnaderna mellan flyget och Gotlandstrafiken med båt är oerhört stora. Det kan jag ha en åsikt om, men nu är det det förhållandet som råder. Jag tycker inte som Gotlandsanhängare att Bromma flygplats är något alternativ i detta sammanhang.
Fru talman! Vi moderater har också talat mycket om Tullinge flygplats, som vi menar skulle kunna vara ett ytterligare alternativ i Stockholmsregionen. Men det har avvisats av bl.a. Björn Rosengren. Tycker Sylvia Lindgren att det kunde vara ett bättre alternativ att man började titta på Tullinge?
Fru talman! Vi har talat mycket om att man ska utreda alternativ även till att ha en flygplats på södra sidan av Stockholm. Utvecklandet av Arlanda finns med i de diskussionerna. Jag går inte närmare in på det som behandlas i de olika beredningarna. Jag förutsätter att den diskussion som kan komma får fortsätta. Men det är viktigt att påpeka att det inte är tidsenligt att ha en flygplats på Bromma. Det finns stora miljöeffekter, transporteffekter, bullereffekter och säkerhetseffekter som är av negativ art. Därför är inte Bromma ett alternativ eller någon bra lösning för den framtida utvecklingen.

Fru talman! Det har varit fascinerande att under dagen både här i kammaren och på sin egen kammare lyssna på debatten. Det här är ett betänkande som omfattar ganska stora och ganska vitt skilda områden, alltifrån säkerheten vid övergångsställen till hur vi ska se på ansvarsfrågan efter Estoniakatastrofen. Eva Arvidsson var uppe tidigare, och hon var glad, och så gick hon. Det är inte alla som kan göra på samma sätt, vara glada och sedan traska i väg från salen. I den här debatten har det varit alltifrån rakt-påargument till oratoriska verbalekvilibristiska utsvävningar. Stig Eriksson talade tidigare om tomteskägg. När man sitter som oppositionspolitiker och läser betänkandet tycker man väl snarast att majoriteten har fastnat med skägget i brevlådan. För att fortsätta bildspråket är majoriteten när det gäller vägar och järnvägar alltför ofta ute och cyklar. Fru talman! Det är inte så där tillfredsställande egentligen att de här frågorna hanteras som nu görs. I betänkandet finns det motioner som är från hösten 1998 och fram till nu motioner i samband med den proposition som kom i höstas. Det innebär alltså ett tidspann på cirka tre år. Man kan konstatera att i vissa fall dyker motionerna upp stup i ett därför att det är så viktiga frågor. En del kanske kan fnysa och tala om den här debatten som en hembygdens dag, men faktum är att vi lever alla i en sådan miljö att vi har våra nära kontakter både med er själva som trafikanter och dessutom med väldigt många av våra väljare. Det är mycket man upplever som borde åtgärdas. En hel del av det som vi diskuterar här nu skulle egentligen ha diskuterats innan den debatt som gick av stapeln i går eftersom de här frågorna ofta är direkt avgörande för just regionutvecklingen också. Jag har tittat i det här betänkandet, och jag vet inte om jag har hittat alla men jag hittade fyra av mina egna motioner förutom dem som jag tillsammans med andra har skrivit om t.ex. infrastrukturen i Göteborgsområdet m.m. Men det är två frågor som jag har tagit upp flera gånger. Den ena är en fråga av akut karaktär, det gäller riksväg 45. Det är en av de livligast trafikerade vägarna i Västsverige när det gäller varutransporter från området Vargön-Vänersborg Trollhättan till Göteborg för anknytning till de stora vägarna söderut och för anknytning till Göteborgs hamn. Det har tidigare talats om hur många dödsolyckor som det är på den och den vägen. Även det här är en väg som dessvärre är kantad av svarta kors. Vad gör man då för att öka trafiksäkerheten? Inte är det mycket man har sett från vägverkshåll eller från majoritetens håll här. Kameraövervakning, mina vänner - sex stycken kameror har satts upp. När man frågar yrkeschaufförer vid ett långtradarkaféerna vad de gör säger de att de vet precis var kamerorna är. Då kör man lagligt, lite långsamt och för att ta igen förlorad fart blir det spiken i botten när man fortsätter. Kameraövervakning kan nog vara bra, men inte ökar den säkerheten på en så hårt trafikerad och så viktig väg som just riksväg 45. Den andra frågan som jag har återkommit till ganska många gånger är en framtidsfråga. Det rör sig om Europakorridoren och den numera i den ingående Götalandsbanan, som vi tidigare talade om. Det är oerhört väsentligt att man tänker framåt och ser till att vi får ett vettigt nät som ansluter till de stora befolkningscentrum som vi har. Götalandsbanan är ett sådant förslag som har haft stöd över alla partigränser. Jag har haft gott samarbete med bl.a. socialdemokrater i den frågan. Den europeiska järnvägsunionen har sedan länge lagt in Götalandsbanan och Europakorridoren i den plan som de har tagit fram över vad som är viktigt för att bygga vidare på för att få ett bra järnvägsnät och ett bra transportnät över hela Europa. Men det har man alltså inte insett i det närmast berörda landet. Jag tycker att det är djupt beklagligt. Jag kan bara konstatera att om vi inte kommer till skott när det gäller viktiga nyckelinvesteringar på infrastrukturområdet kommer vi att få stora bekymmer. Fru talman! Jag inledde lite grann med att peka på det nästan otillständiga i att man hanterar frågor som man gör. I det betänkande som vi har framför oss, TU2, upptas av de ca 250 sidorna 90 sidor av förteckning över behandlade motioner. Ingen människa ska inbilla mig att man har behandlat dem i utskottet med någon större seriositet, för det är en omöjlighet. Det är tur att många av dem innehåller samma sak, men skulle man ha hanterat det här på ett annorlunda sätt både när det gäller tidsutdräkten och när det gäller hur man skulle ha styckat upp det här betänkandet, hade man säkert kunnat få ett bättre betänkande än det som ligger framför oss. Det finns oerhört många viktiga frågor i detta betänkande, viktiga var för sig, men de drunknar i mängden. Med tanke på hanteringen, på tidsutdräkten och på att många säger att det bara talas för protokollet har man trots allt skrivit motionen. Jag tror att de flesta som skriver motioner är väldigt angelägna om att föra fram en fråga. De kan ha med sig den från sina väljare, och de känner i det egna hjärtat att det är en viktig sak att lyfta fram. Det är väl därför som man gärna vill gå upp i talarstolen och avrunda hanteringen, även om motionen har avstyrkts. Fru talman! Detta blir alltså ännu ett dixi et salvavi animam meam - jag har sagt det och räddat min själ. Med andra ord: Går det åt pepparn, eftersom utskott har gjort det ställningstagande som man har gjort, så skyll inte på mig.

Fru talman! Jag vill tala om Europaväg 6 - alltså E 6:an - som är en mycket viktig del i den svenska transportinfrastrukturen. I en motion, som jag har skrivit tillsammans med övriga Skånemoderater, T14, och i moderaternas partimotion, T18, tas upp det angelägna i att E 6:an i hela sin längd byggs ut. När näringsminister Björn Rosengren talar om E 6:an uppfattar jag det som att han enbart talar om delen i norra Bohuslän mot Norge som ännu inte är utbyggd till motorväg. Men om E 6:ans knytning till övriga Europa brukar jag inte höra inte ett ord. Vet inte näringsministern att E 6:an i söder sträcker sig till Trelleborg och att det är den viktigaste länken mot Centraleuropa? Björn Rosengren har fått en liten lektion också av Catherine Persson som alldeles nyss talade varmt för E 6:an i söder. Det kan kanske också göra sin verkan. I den starkt försenade infrastrukturpropositionen, som vi nu diskuterar, skriver regeringen: Investeringar som inte kunnat genomföras på grund av de senaste årens prioriteringar kan påbörjas under perioden 2002-2004 genom att vissa investeringar lånefinansieras. För Skånes del innebär det att upprustning av E 4 vid Örkeljunga och E 22 vid Bromölla skulle kunna genomföras under denna period, säger Vägverket. Det är bra. E 6:ans sträckning mellan Vellinge och Trelleborg får däremot styrka på foten och föras över till planperioden 2004-2015. Det är däremot inte bra. Varför det? Till kommunikationsminister Rosengren vill jag säga att via Kontinentbron - den flytande förbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland - transporteras årligen en mycket stor andel av den totala svenska utrikeshandeln, precis som Catherine Persson också sade. Detta högförädlade gods fraktas till en betydande del på lastbil. Drygt 500 000 lastbilar och trailrar skeppas årligen ut eller in i Sverige via Trelleborg. Annorlunda uttryckt rör sig det hela om 1 000 enheter per dygn i hamnen och utmed E 6 till och från Trelleborg. Trelleborgs hamn innehar i dag andraplatsen i Sverige i godstal räknat. Nyligen har det investerats 300 miljoner kronor. Det finns förbindelser med Travemünde och Sassnitz, och till Rostock går både traditionella färjor och snabbgående katamaraner. Färjerederierna har under den senaste femårsperioden satsat ca 5 miljarder kronor i nytt och renoverat tonnage. Rederierna och hamnen har tagit sitt ansvar för att godsflödet ska komma fram så effektivt och säkert som möjligt. Nu menar jag att det är statens tur att anvisa de ca 300 miljoner som den felande länken motorväg skulle kosta mellan Vellinge och Trelleborg. Hamnarna i Skåne och Öresundsbron erbjuder näringslivet alternativa vägar för gods som ska vidare till och från olika destinationer i Europa. Inte minst den ökande handeln med östra Europa talar för en fortsatt ökning av godstransporterna. Då blir det också viktigt att se till att anslutande infrastruktur fungerar väl. Snabbhet, säkerhet och effektivitet får inte bara bli honnörsord i sammanhanget. Därför menar jag att det är utomordentligt viktigt att den i den nationella vägplanen tidigare prioriterade motorvägsutbyggnaden Vellinge-Trelleborg på den nationella stamvägen E 6 verkligen kommer till stånd nu och inte sedan. Vägen har inte blivit av mindre betydelse efter Öresundsbrons tillkomst. E 6 via Trelleborg är nämligen den naturliga länken för trafiken från Köpenhamnsregionen till Central och Östeuropa. På den tyska sidan ansluter E 6:an till både påbörjade och färdiga stråk öster-, väster och söderut i Europa. De outbyggda 12 kilometrarna mellan Vellinge och Trelleborg har tyvärr blivit en dödens väg. Med nuvarande ringa bredd och branta kanter är det stor risk för avåkning, inte minst för de stora, tunga lastbilar som dygnet runt framförs på denna väg. Dessa skäl, godsmängden och trafiksituationen, visar med all önskvärd tydlighet att utbyggnaden av denna i södra Sverige felande länk av E 6:an mellan Vellinge och Trelleborg också bör få ta del av regeringens s.k. extrapengar så att utbyggnaden förverkligas under åren 2002-2004. Jag menar alltså att Björn Rosengren måste ta ansvar för hela E 6:an, även den sydligaste länken av E 6:an mellan Vellinge och Trelleborg och se till att vägen kommer till stånd under perioden 2002-2004.
Fru talman! Väg E 6 är inte miljöprövad, utan den är överklagad. Det beror delvis på att man räknar med att mängden farligt gods är tio gånger så stor som den som Vägverket har kalkylerat med. Frånsett detta är det stora problemet i Skåne miljöeffekterna av att vägtrafikvolymen ökar så kraftigt. Jag har förmånen att vara ledamot i landshövdingens miljömålsråd. Vi håller på att upprätta ett miljömålsprogram för Skåne. Där ser vi genast att det inte finns någon möjlighet att klara miljömålen för Skånes räkning om vi inte planerar för andra sätt att förflytta människor och gods än den vägtrafik som helt dominerar i dag. Med tanke på detta överordnade krav har vi i Vänsterpartiet ställt oss positiva till att ge regeringen till känna att man gör en översyn av farledsavgifterna, så att man har ett mer konkurrensmässigt neutralt förhållande mellan sjöfarten och de andra transportslagen. Skåne har många väl utbyggda hamnar. Det finns goda förutsättningar för en hel del av det gods som i dag bara transiteras rakt igenom Skåne att i stället gå längs kusten alternativt ansluta till de järnvägar vi har. Infrastrukturpropositionen ger förutsättningar för att skapa ett hållbart transportsystem såväl i Skåne som i resten av landet. Därför bör sjöfarten användas mer och inte mindre. Vägtrafikens ökning går däremot fullständigt stick i stäv både med de nationella och de regionala miljömålen.
Fru talman! Karin Svensson Smith och jag har diskuterat de här infrastrukturfrågorna några gånger tidigare. Vi har något skilda meningar när det gäller var man ska satsa och hur mycket resurser som ska läggas på vägar respektive järnvägar. I diskussionen hävdar jag att det är vår roll som politiker och beslutsfattare att se till att det finns alternativa förutsättningar för näringslivet. Det ska finnas bra, säkra, snabba och effektiva vägar. Det ska finnas möjligheter att transportera gods på järnväg och även på färjor och fartyg på olika sätt. Men det är näringslivet självt som bestämmer vilket alternativ som är det bästa för dem. I det här fallet har det visat sig att man väljer E 6:an som transportled till Trelleborg för att sedan frakta sitt gods över Östersjön och vidare till Europa. Det är näringslivet som gör den prioriteringen. Jag menar att vi ska se till att det finns ordentligt med resurser till utbyggnaden av vägar, och i det här specifika fallet till de 12 kilometrarna väg mellan Vellinge och Trelleborg. Den utbyggnaden bör genomföras genast efter den miljöprövning som ska ske av regeringen.
Fru talman! Vänsterpartiets avsikt är inte heller att tala om exakt för näringslivet hur de ska utföra sina transporter. Däremot menar vi att det är riksdagens uppgift att ge rättvisa och likvärdiga villkor för de olika transportslagen. Så är inte fallet i dag. Vägtrafikens externa kostnader täcks i mycket liten utsträckning av det pris man betalar för transporten. Det är också någonting som har blivit påtagligt inom EU. Det är bakgrunden till att kommissionen har lagt fram ett förslag till vitbok där man talar om att investeringarna måste föras över från väg till sjöfart och järnväg om inte tillväxten i EU ska hämmas. Man räknar med att kostnaderna för trafikens negativa miljöeffekter uppgår till 8 % av EU:s BNP. Därför är det akut att styra om transporter på det sätt som jag har beskrivit. Jag undrar om Inga Berggren har någon annorlunda uppfattning. Finns det något särskilt skäl som talar för att Sverige i det avseendet inte skulle kunna ha samma uppfattning som man har inom kommissionen?
Fru talman! Det jag ville diskutera i kammaren var just Europaväg 6, Karin Svensson Smith. Jag ville föra fram hur viktigt det är att regeringen tar fasta på det som Catherine Persson och jag har understrukit om att motorvägsutbyggnaden mellan Vellinge och Trelleborg kommer till stånd under perioden 2002 2004. Jag vet mycket väl att regeringen snart har ärendet på sitt bord och ska miljöpröva hela frågan.

Fru talman! I detta anförande kommer jag att uppehålla mig vid färjetrafiken till och från Gotland med hänvisning till det som anförts i reservation 30. I övrigt instämmer jag med Per-Richard Moléns yrkade vad gäller övriga moderata reservationer. Jag kommer även att berör flygtrafiken till Fru talman! Det är angeläget för företagen på Gotland att en långsiktig lösning snarast kommer till stånd när det gäller trafiken till och från Gotland. Fasta spelregler och rättvisa fraktkostnader är en oundgänglig förutsättning för att näringslivet på Gotland ska kunna verka och utvecklas. Många av de förslag som redovisas i utredningen Garanterad transportstandard för Gotland bör regeringen ta fasta på i sitt kommande förslag till riksdagen. Fru talman! Jag beklagar att vi inte i dag kan fatta de efterlängtade besluten om en långsiktig och rimlig lösning för trafiken till och från Gotland i enlighet med vad som anförs i reservation 30. Det eviga utredandet borde nu vara vid vägs ände med mer än 25 statliga utredningar som med växlande framgång utrett trafiken till och från Gotland. Fru talman! Jag hoppas att den utredning som lämnades till regeringen i augusti i år är den sista i raden av utredningar om Gotlandstrafiken eftersom den innehåller förslag som är väl genomtänkta och tydliga. I den utredning som omnämns i trafikutskottets betänkande finns förslag som mycket väl hade kunnat vara till grund för en proposition. Av någon anledning har regeringen inte kommit med förslag. Jag beklagar att näringsministern inte är här i kammaren och förklarar varför det inte kommer något regeringsförslag om en långsiktig lösning i Gotlandstrafiken. Möjligen kan någon från majoriteten träda i näringsministerns ställe och komma med en rimlig förklaring till oss gotlänningar. Fru talman! Jag ska något beröra flygtrafiken. I många fall är flyg det lämpligaste färdmedlet, vanligtvis när det gäller längre sträckor eller till och från en ö som Gotland. En förutsättning är att det då finns start och landningsmöjligheter på resmålet. Jag har tagit upp detta i min motion T8, och då främst det som gäller för Bromma flygplats. Jag är lite bekymrad över den debatt om Stockholm som finns i detta betänkande, och inte minst reservation 26 när det gäller Bromma flygplats. Det verkar ibland som om Bromma flygplats är något som enbart berör Stockholm. Så är det naturligtvis inte. Alla som ska resa med flyg till eller från Stockholm är ju hänvisade till att det finns en flygplats. Vi vet alla att möjligheterna på Arlanda är begränsade. När nu en flygplats strax söder om Stockholm tydligen inte kan förverkligas ökar naturligtvis Det är viktigt att det kommer en rimlig lösning för hur och vilken flygtrafik som ska operera på Bromma. Jag hoppas att det som anförs i min motion T8 om tilldelning av s.k. slot-tider framöver ska beaktas. Det är inte minst viktigt från regionalpolitiska utgångspunkter. Just nu är det en fråga som snarast bör finna en lösning som säkerställer den gnutta av konkurrens som finns inom inrikesflyget i Sverige, nämligen linjen Visby-Stockholm.

Fru talman! De kanske 40-50 miljarder som finns i den här propositionen för investeringar i nya vägar under de närmaste 10-15 åren kommer inte att räcka långt. Bara i Stockholmsområdet behövs 45 miljarder för att bygga de vägar som är färdigplanerade redan i dag och för att lösa de akuta problemen att kunna resa runt staden och förbi staden från norr till söder. Många hade hoppats att förslag skulle komma i den här propositionen. Men regeringen har uppenbarligen inte mäktat med att prioritera väginvesteringar, och har för Stockholms del då valt en andrahandslösning. I propositionen finns i stort sett bara ett förslag som rör Stockholmsvägarna, nämligen att trängselavgifter ska utredas av Stockholmsberedningen. Som Carl-Erik Skårman sade: Vi får trängselavgifter men inga vägar. Lösningen för socialdemokraterna är tydligen att stockholmarna ska få betala sina väginvesteringar själva genom att man inför trängselavgifter - eller rättare sagt trängselskatt, för det är vad det är. Det ska gå snabbt. Det är det enda i hela den här propositionen som ska vara klart år 2002. I övrigt arbetar man i perspektivet 2015. Väginvesteringarna ska uppenbarligen bli en lokal fråga, och regeringen har på förhand avsagt sig ansvaret för nödvändiga vägar som staten bekostar på andra håll. Förbifarter runt Stockholm är emellertid inte bara ett lokalt intresse utan en fråga om att kunna resa från norr till söder i vårt land. Stockholmarna har redan betalat för sina vägar genom skatter flera gånger om, och jag anser det rent ut sagt orättvist när Stockholmshushållen som redan är tungt belastade av skatter och har minst marginaler i hela landet efter skatt och boende ska förväntas att frivilligt åta sig en extra skatt. Det är vad jag förstår att det här förslaget med uppdrag till Stockholmsberedningen att utreda trängselavgifter innebär. De som ser ett hot i tillväxt och utveckling föreslår ofta trängselavgifter som ett bra sätt att begränsa trafiken och se till att människor reser mindre. Trängselavgifter och ransonering av vägutrymme uppmuntrar att man hellre håller sig hemmavid än anstränger sig för att åka långt till sitt arbete. För Stockholms del innebär det också att regionen uppenbarligen förblir delad mellan norr och söder. De hushåll som har minst marginaler är de som först kommer att sluta resa. Barnfamiljer är de Stockholmshushåll som har allra högst skattebelastning och minst marginaler. Föräldrar som måste hämta barn och bor lite illa till så att de också behöver åka bil för att handla mat får se till att de väljer sitt arbete nära hemmet och kanske inte kan välja det arbete de faktiskt vill ha. De som har svårast att få arbete kanske till och med får avstå från att välja ett arbete på andra sidan staden. Det påminner om situationen i början av 1900 talet då Lidingö hade en bropeng så att fattigt folk inte hade råd att åka dit. Avgifter för att åka in till Stockholms innerstad kommer att ha exakt samma effekt där regionen ska kunna bestämma vem som får komma över broarna. Fru talman! Vad Stockholm behöver är precis tvärtom, nämligen bättre vägar och ordentliga förbifarter som gör att trafiken mellan norra och södra Sverige slipper ta vägen om innerstaden, Stockholms södra och norra delar behöver bindas ihop och vi behöver få utrymme för utveckling och tillväxt inte bara för stockholmarna utan för hela landet. Jag anser, fru talman, att det närmar sig utpressning när staten först låter bli att investera under 30 års tid så att trafiksituationen blir tillräckligt kaotisk för att man frivilligt ska åta sig att be staten att få ta ut ytterligare en extraskatt. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till min motion 2001/02 T16 yrkande 1.